Herr talman! Jag tänker ta upp två punkter. Jag har avgivit ett särskilt yttrande när det gäller besvärsrätten. Fråga har här varit om möjlighet att överklaga enskilt statsråds beslut. I denna fråga föreligger en reservation från herr Molin. Utskottet har intagit ståndpunkten att det bästa vore att skapa en besvärsväg till regeringen. Jag har inte kunnat ansluta mig till den uppfattningen. Jag håller i stort sett med herr Molin om hans påpekanden här i dag. | I princip instämmer jag också i herr Molins förslag att låta regeringsrätten vara besvärsinstans för överklagande av enskilt statsråds beslut. Jag menar att det bör finnas en besvärsmöjlighet och att regeringsrätten är den bästa instans som står till buds. Men situationen är något märklig. Så till vida är det naturligtvis en ny linje man väljer att man gör en politisk makthavares, ett statsråds, beslut överklagbart till en domstol.' Där tar man utan tvivel ett steg över gränsen i maktfördelningen mellan domstol och politisk makt. Å andra sidan behöver man inte nödvändigtvis se enbart till beslutsfattarens ställning som statsråd. De ärenden det här gäller är en typ av förvaltningsärenden där statsråden har beslutanderätt, nämligen ställningstagandet till om en handling är allmän eller inte. Ser man mer till beslutets karaktär än till beslutsfattarens egenskap av statsråd är lösningen att göra regeringsrätten till besvärsinstans ytterst rimlig. Men frågan är inte helt okomplicerad, och därför har jag inte velat ansluta mig till herr Molins reservation utan kommer att avstå från att rösta i denna fråga. Den andra punkt som jag tänkte ta upp gäller en specialfråga, nämligen frågan om att stämpla sjukhusjournaler som allmän handling. Definitionen på allmän handling enligt förslaget är ju en hos myndighet förvarad framställning etc. sedan handlingen har inkommit till eller upprättats hos myndighet. I princip faller sjukhusjournaler mycket dåligt in under begreppet allmän handling. Sjukhusjournaler upprättas efter en undersökning av patienten för att ställa en diagnos, för att besluta om en behandling. Det rör sig på ett ytterst privat plan. Här gäller det den enskildes hälsa och sjukhusbehandling. Att jämställa en sjukhusjournal med en allmän handling är för mig näst intill chockerande. Det grundläggande resonemanget stämmer inte. Trots att Läkarförbundet i ett mycket klart remissvar har påpekat detta har den föredragande departementschefen menat att sjukhusjournalerna skall gå in under den föreslagna lydelsen när det gäller allmän handling. Den här frågan kommer naturligtvis upp igen vid den fortsatta översynen av reglerna. Eftersom det har förutskickats att förslag kommer att föreläggas riksdagen vid 1976/77 års riksmöte har jag nu bara velat göra en markering i frågan så att den inte blir förbigången. Jag vill ytterligare poängtera vikten av den genom att peka på hurudan allmänhetens inställning till sjukhusjournalerna måste vara. Jag tror för min del att allmänheten inte känner till att sekretesskyddet för sjukhusjournalerna är så dåligt som det är. Om allmänheten blir på det klara med att den enskildes integritet när det gäller sjukhusjournalerna inte bevaras ordentligt kan det leda till att man blir misstänksam och därför litet försiktig med de uppgifter som man lämnar till en läkare. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! En del av de problem som fru Jacobsson var inne på får vi behandla i samband med förslaget till ny lag om sekretess och tystnadsplikt. Det hade i och för sig varit en fördel om vi hade kunnat diskutera grundlagsregleringen samtidigt som vi diskuterar lagregleringen av dessa viktiga frågor. Nu har det inte blivit på det sättet. Det är således enbart de övergripande principerna som vi i dag har att ta ställning till. Det är naturligtvis, såsom många tidigare i debatten har påpekat, mycket värdefullt att kunna konstatera att vi i stort sett är ense om de grundläggande och övergripande principerna: offentlighet skall råda och sekretess skall vara utantag — om man blir vägrad att ta del av handling, skall man ha rätt att anföra besvär. Jag tillhör i detta ärende utskottsmajoriteten, och jag har bara begärt ordet för att beröra en detalj. Det gäller frågan om besvärsrätt över statsråds och regerings beslut att inte utlämna allmän handling och de två reservationer som har avgivits i den här frågan, den ena av herr Molin och den andra av herr Måbrink. Dessa reservationer har redan diskuterats. Av den diskussion som förts i en del av pressen skulle man kunna dra den slutsatsen att statsråd och regering kan besluta litet som de vill i de här frågorna. Så är det ju inte. Såväl statsråd som regering har att följa de regler som gäller för sekretess i grundlagen och annan lag. Den allmänna principen för allmänna handlingar i kanslihuset skall vara densamma som för allmänna handlingar hos myndigheter över huvud taget, dvs. handlingarna skall vara offentliga. Begränsningar i rätten att få ut allmän handling skall endast få ske av de skäl som direkt anges i grundlagen och i enlighet med de bestämmelser som — såsom grundlagen säger — noga skall anges i lag. Vad frågan gäller är således endast de fall då tveksamhet eller olika mening kan uppkomma huruvida en handling faller in under de noggrant angivna sekretessbestämmelserna eller ej. Beslut i sådana här frågor fattas inom kanslihuset i betydande utsträckning av enskilt statsråd. Björn Molin vill, som vi hört, i sin reservation att beslut av statsråd skall kunna överprövas i regeringsrätten. Men han vill inte att beslut som fattas av regeringen som helhet skall kunna överprövas. Såvitt jag kan förstå blir därmed herr Molins förslag ganska poänglöst. Effekten av det förslaget skulle kunna vara att de tveksamma fallen förs över från statsrådsbeslut till regeringsbeslut, och därmed skulle det inte bli några beslut att besvära sig över. Dessutom skulle avgörandet i sådana här frågor dra ut på tiden. Den som krävt att få tillgång till en handling skulle få vänta på besked. Herr Måbrink vill att man skall kunna besvära sig över såväl statsrådssom regeringsbeslut i frågor som rör utlämnande av allmän handling. Men han vill att besvären skall gå till konstitutionsutskottet. Konstitutionsutskottet skulle således tjänstgöra som en domstol, som fäller bindande utslag i enskilda fall. Det skulle ge konstitutionsutskottet en helt ny uppgift, som är frimmande för vår rättstradition. Det skulle vidare, såvitt jag kan förstå, kräva en särskild behandlingsordning för de här fallen. Jag har anslutit mig till utskottsmajoritetens förslag, eftersom jag anser att detta har bestämda fördelar. Det förslaget innebär att den som är missbelåten med ett statsrådsbeslut i en fråga av det slag det här gäller får föra talan hos regeringen. Det innebär således att man kan behålla den nuvarande ordningen med statsrådsbeslut men att det kan bli en ny prövning om den sökande är missbelåten med beslutet. Man förenar på det sättet i normalfallet möjligheten till snabba beslut i utlämningsärenden med möjligheten till omprövning. För konstitutionsutskottet kvarstår under alla omständigheter rätten och möjligheten att — i samband med den allmänna granskningen av såväl de enskilda statsrådens som regeringens handläggning av sina åligganden — också ta upp beslut som rör allmänna handlingars offentlighet. Såväl statsråden som regeringen fattar sina beslut under konstitutionellt ansvar. Det är konstitutionsutskottets och slutligen riksdagens uppgift att se till att de som tillhör regeringen lever upp till detta ansvar. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till vad utskottet hemställt. den det ej vill röstar nej. det det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

måner. Redan för ett år sedan behandlade riksdagen en proposition om nya principer för ett förmånssystem, som gick ut på att man skulle koncentrera de olika ersättningsslagen till en dagersättning, vars höjd skulle bero på hur lång grundutbildning man genomförde. Utbildnings och tjänstgöringspremierna skulle tas bort och ersättningen vid repetitionsutbildningen utgöras av en dagpenning som motsvarade hel sjukpenning enligt den allmänna sjukförsäkringen. Enigheten var förra året bred kring förslaget med undantag av en moderat reservation, i vilken föreslogs att utbildningspremierna till grupp och plutonbefälsuttagna skulle vara kvar. Årets proposition är en direkt uppföljning av principbeslutet från förra året. Av den anledningen är enigheten i utskottet naturligtvis bred.

I utskottets behandling av frågan har det framkommit en hel del rättviseproblem med en sådan ordning, och därför har utskottet fastnat för en annan modell, som innebär att alla, oavsett när de påbörjade sin utbildning, i princip skall komma in i det nya systemet vid kommande halvårsskifte. Utskottet har dock föreslagit en säkerhetsventil, som innebär att om någon kategori genom en sådan ordning — t.ex. på grund av uteblivna premier — får det totalt sett sämre än vad han förväntades få vid inryckningen, så skulle detta kunna rättas till. Fördelen med detta system framför det ursprungliga är uppenbar. Det löser en rad rättvisefrågor som vi stött på under utskottsbehandlingen. I samband med behandlingen av de värnpliktigas förmåner har utskottet också behandlat en motion om snabba åtgärder mot det orimliga system som sedan årsskiftet gäller vid köp av biljetter i det s.k. vpl 10-systemet. På grund av problem hos SJ blev det över årsskiftet en ny praxis, så att biljetterna endast får säljas genom SJ-resebyråer och senast på torsdagen före resan. Naturligtvis har de nya reglerna orsakat mycket trassel och onödiga bekymmer, i synnerhet för dem som har svårt att nå någon resebyrå. Vid de kontakter som jag har hafi med olika förband i år har jag kunnat konstatera en samstämmig kritik mot de nya reglerna — både från befäl och från värnpliktiga. Det är helt klart att dessa regler snarast möjligt måste ersättas med andra. Den uppfattningen kan tydas i utskottets betänkande. Herr talman? I det särskilda yttrandet nr 1 har herr Petersson i Gäddvik och jag tagit upp frågan om ersättningen till dem som genomgår re Förmåner för servofficersutbildning. Vi gör det med utgångspunkt i dagens helt otillräckliga rekrytering av reservofficerare. Ett par tusen vakanser bland befäl i krigsorganisationen, den lägsta rekryteringen på 25 år och knappt hälften av det årliga rekryteringsbehovet täckt till reservofficerskurserna under förra året talar sitt tydliga språk. Regeringen har under flera år gravt misskött rekryteringsfrågan. Vad är då anledningen till att allt färre vill ta på sig den extra ca åtta månaders utbildning det rör sig om för att bli reservofficer? Ja, inte kan det vara fråga om någon allmän försvarsnegativ trend, eftersom alla undersökningar visar att även yngre fortfarande har en positiv inställning till vårt försvar och värnplikten. Nej, den stora skillnaden mellan den höga rekryteringen i slutet av 1960-talet och dagens stora problem ligger i ersättningsfrågorna. Faktum är att vi i dag betalar mindre till dem som genomgår denna utbildning än vad vi gjorde 1967. Jag frågar mig: Varför? Värdesätter vi inte längre frivillig befälsutbildning eller vad är det fråga om? Påståendet att ersättningen till eleverna är så hög att den från allmän synpunkt inte bör höjas är konstigt. Även om den totala ersättningen utslagen per månad ger en hög månadslön, är det fel att göra en sådan jämförelse, eftersom de förpliktelser som man gör när man börjar utbildningen kommer att betalas dåligt i framtiden och dessutom kan skapa problem med arbetsgivare vid genomförande av övningarna. Vi moderater har under flera år i olika sammanhang fört fram krav på åtgärder för att förbättra rekryteringen av reservofficerare, vilket vi har sett som en nödvändighet för att bibehålla en stark krigsorganisation. Vi har bl.a. föreslagit ett system med bättre meritvärdering för att utbildningen skall kunna vara en fördel vid ansökan till annan utbildning, och vi har på olika sätt sökt efter åtgärder för att höja värdet av utbildningen. Men framför allt har vi hävdat att utbildningspremierna, som — förutom en liten höjning förra året — legat stilla sedan 1967, måste höjas. Vi är fortfarande av den uppfattningen att en höjning av premierna får en mycket god effekt på rekryteringen. Att höja dagsersältningen är naturligtvis bra men ger inte samma effekt, eftersom premierna blir mer värdefulla då man får dem vid ett tillfälle och därmed skapar en speciellt bra situation inför fortsatt utbildning eller förvärvsarbete. Trots att utskottet förra året förväntade sig snabba åtgärder från regeringen för att komma till rätta med den dåliga rekryteringen, gjorde regeringen inget för att förbättra situationen för 1975 års rekrytering. En liten höjning av premierna kom som sagt men fick ingen verkan under 1975. I en annan proposilion i år, som behandlas i ett utskottsbetänkande vi snart får på kammarens bord, föreslås några åtgärder beträffande utbildningsgången, men i övrigt har det inte hänt något. Vi moderater hade helst sett att man med de nya värnpliktsförmånerna hade höjt premierna i takt med inflationen, vilket i detta fall hade inneburit en ökning med hela 70 26. Nu har utskottet valt att höja dagsersättningen. så att den totala ersättningen blir ungefär lika mycket värd som enligt vårt förslag. I det läget har vi avstått från att yrka bifall till motionen 1169, men vi har i det särskilda yttrandet dels visat vår principiella uppfattning, dels anmält vår avsikt att nästa år föreslå höjda utbildningspremier.

Herr talman! De s.k. vpl 10-resorna infördes den 1 mars för två år sedan. Resorna förbilligades vilket gjort det möjligt för värnpliktiga — oberoende av resornas längd och oberoende av de faktiska kostnaderna — att för en relativt liten summa ta sig hem över veckosluten. Visserligen kostar resorna fortfarande mer än vad de flesta värnpliktiga får ut kontant för en dag, men det är ställt utom allt tvivel att denna reseförmån rönt uppskattning från såväl de värnpliktigas som deras anförvanters sida. Förra året uttalade försvarsutskottet i ett betänkande förväntningar på att reseförmånerna ytterligare skulle förbättras samtidigt som man menade att man då borde titta på de administrativa nackdelarna inom systemet. En enhällig riksdag godkände försvarsutskottets uttalande och förväntade givetvis en administrationsförenkling. Men i stället för denna förenkling fick de värnpliktiga fr.o.m. detta årsskifte uppleva krångel genom att det då infördes bestämmelser om att vpl 10-biljetter endast skulle få säljas genom SJ-resebyråer och att biljetterna skulle vara beställda senast torsdagar. Det blev helt klart en betydande försämring av de värnpliktigas reseförmåner och det vållade kraftig och, som jag tycker, onödig irritation. i Försämringen beror enligt uppgift på att vpl 10-resorna fick en sådan omfattning att SJ lär ha haft svårt i sin planering. En del värnpliktiga hävdar emellertid alltjämt att försämringen beror på att värnpliktiga gjort sig skyldiga till vandalisering under några resor — ett slags kollektivt straff. Denna uppfattning sprids t.ex. genom ett blad som några värnpliktiga lämnade mig så sent som i går. Detta har emellertid försvarsministern klart dementerat under en interpellationsdebatt i denna kammare i början av februari.

Försvarsutskottet föreslår att motionen avslås under hänvisning till att en arbetsgrupp nu påbörjat sitt arbete. Vidare förutsätter försvarsutskottet att denna arbetsgrupp skall arbeta skyndsamt. Oberoende av vad ordet skyndsamt kan betyda i detta sammanhang kvarstår fakta som visar att försämringen av de värnpliktigas reseförmåner nu varat i fem månader och att den kommer att kvarstå ännu en lång tid. Jag för min del menar att dessa inskränkningar varit onödiga och att det är hög tid att de försvinner. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till motionen 1975/76:1170.

Förmåner för värnpliktsförmåner. Vi har alla med stor tillfredsställelse lämnat vårt bifall till detta i försvarsutskottet. Men vi har därutöver från centerpartiet en motion rörande förbättrade värnpliktsförmåner som går något längre än propositionens förslag. Motionens nummer är 1975/76:2266. För att inte fördröja de nu aktuella förbättringarna för de värnpliktiga har vi inte reserverat oss för denna vår motion. Vi har nöjt oss med ett särskilt yttrande till utskottsbetänkandet. Jag vill nu helt kort redogöra för vår syn på frågan. De för dagen aktuella förändringarna och förbättringarna i övrigt för värnpliktiga bygger i princip på det system för ersättningar till värnpliktiga som hittills har gällt under årtionden. Propositionens förslag innebär sålunda att man bygger vidare på den rika flora av olika ekonomiska bidrag, förmåner etc. som ingår i det nuvarande förmånssystemet. Den splittrade bild av detta förmånssystem som i dag kan uppvisas gör det många gånger svårt att åstadkomma en rättvis totalbedömning av de ekonomiska villkor under vilka de värnpliktiga kommer att leva under sin värnpliktstid. Det rådande förmånssystemets uppdelning i en stor mängd ersättningar och bidrag förefaller — med ett modernt synsätt — administrativt dyrbart, otidsenligt och onödigt byråkratiskt. Tiden borde vara inne att skapa ett enklare och mera enhetligt förmånssystem, inom vars ram både ekonomisk rättvisa och jämlikhet bör kunna åstadkommas. Ett nytt förmånssystem, byggt på principen om någon form av värnpliktslön. bör enligt vår mening aktualiseras och göras till föremål för en ny utredning. Ett förmånssystem, byggt på principen om värnpliktslön, har — såvitt nu kan bedömas —- många fördelar, bland vilka kan nämnas ökad social och ekonomisk trygghet för den värnpliktige och dennes familj samt förenklade och rimligtvis billigare administrativa rutiner. Det faktum att endast ca 70 26 av den manliga befolkningen fullgör militär grundutbildning gör det ännu mer befogat att finna sådana former för ersättning under värnpliktstjänsten som inte medför så stora ekonomiska avbräck för de enskilda som fullföljer den uppoffring som värnpliktstjänstgöringen ändock utgör. För dessa måste en jämförelse med de inkomstmöjligheter som nu erbjudes under motsvarande tid i det civila livet uppfattas som en djup orättvisa. Från centerhåll har tidigare framförts förslag om utredning av ett värnpliktslönesystem. Det har skett i motionen 1975:2056. Riksdagen avvisade dock detta motionsförslag under hänvisning till att den s.k. förmånsutredningen övervägt frågan och ansett sig böra överge tanken på vad man kallar ”marknadsmässig lön”. Utredningens uttalande i denna fråga bygger emellertid på tankegången att värnplikten skall uppfattas som en utbildningstid och därför inte jämställas med förvirvsarbete. Men i en tid då ett förhållandevis lågt antal manliga medborgare genomgår militär grundutbildning torde det ändå finnas skäl att ånyo överväga detta synsätt. Man bör bl.a. se de värnpliktigas situation mot bakgrunden av att många medborgare som av olika skäl befriats från värnpliktstjänstgöring i stället har möjlighet att erhålla arbetsinkomst i civil verksamhet. Enligt vår mening skulle det dock vara alltför ambitiöst och i realiteten alltför kostnadskrävande att jämställa det som vi här kallar värnpliktslön med utredningens tankegång om marknadsmässig lön. I ett första steg menar vi att vårt förslag om värnpliktslön mera bör anpassas till det resonemang om minimilön som i andra sammanhang har framförts från centerpartiet. Med detta synsätt kan man lättare diskutera en kostnadsmässig realistisk grund för en slutlig bedömning av värnpliktslönens storlek. Beloppet bör vara beskattat i likhet med civila förmåner av lönekaraktär. Det torde inte kunna göras gällande att ett förmånssystem för de värnpliktiga, vilket bygger på principen om en beskattad värnpliktslön, skulle vara dyrare från samhällsekonomisk synpunkt än det nuvarande administrativt dyrbara och komplicerade bidragssystem som undan för undan troligen kommer att byggas ut och kräva allt högre utgiftsposter. Men om värnpliktslönen verkligen skall ge ekonomisk trygghet samt social rättvisa och jämlikhet, är det ofrånkomligt att systemet kommer att belasta försvarsbudgeten mera än vad nuvarande förmånssystem gör. Detta bör då kompenseras på lämpligt sätt. Den av oss förordade utredningen bör därför — förutom att noggrant pröva reformförslaget från samhällsekonomisk synpunkt — också framlägga förslag till vilka delar av ett sådant nytt förmånssystem som lämpligen kan överföras på andra ekonomiska huvudmän. Herr talman! Jag har i dag inget yrkande i denna fråga. En annan förmånsfråga gäller de värnpliktigas resor, särskilt resorna för besök i hemmet. Under en lång följd av år har centerpartister — med herr Ivan Svanström i spetsen —- motionerat om helt fria hemresor för alla värnpliktiga. Tidigare har dessa centerförslag avvisats. Men ihärdighet tycks löna sig. Nu har försvarsministern tillsatt en arbetsgrupp som skall se över hela frågan om värnpliktsresorna. Det är glädjande att så kommer att ske, och det är också med största tillfredsställelse som motionärerna kan läsa följande rader i försvarsutskottets betänkande: "Utskottet konstaterar med tillfredsstätllelse att man inom arbetsgruppen inte bara ser på tillämpningen av det s.k. vpl 10-systemet utan också överväger frågan om en övergång till helt fria hemresor för de värnpliktiga. Utskottet vill understryka det angelägna i att arbetsgruppen arbetar skyndsamt.” Ja, herr talman, detta är saker som man gärna tackar för, och jag har givetvis inte något yrkande.

Herr talman! Som det har sagts här nu flera gånger, är det ett enigt utskott som lägger fram betänkandet. Därför skulle det kanske inte behöva sägas mera om det, men eftersom tidigare talare har fört fram vissa synpunkter tarvas det väl en liten kommentar från utskottets sida. Herr Danell uppehöll sig framför allt vid problemet med rekryteringen till den frivilliga utbildningen, och han menade att premierna här skulle vara den avgörande negativa faktorn. Utskottet har behandlat denna fråga mycket ingående och haft kontakt såväl med dem som har hand om ut bildningen som med dem som skall utbildas och har stannat för att lägga fram ett enigt förslag i överensstämmelse med propositionen. När det gäller premiernas storlek har utskottet erinrat om att det nya systemet, om man ser till dagsersättningen jämte tillägg och premierna tillsammans, även för de kategorier som det här är fråga om innebär en kraftigt förbättrad ersättning och en hög ersättningsnivå. Följande exempel visar hur stor ersättningen blir per månad, om man lägger samman de olika ersättningarna som utgår under utbildningstiden. Om man lägger samman kadettskolepremien vid armén, fördelad per dag, med dagsersättningen motsvarar dessa förmåner en månadslön på ca 5 100 kr. Ersättningen under reservofficerskurserna vid armén motsvarar en månadslön på ca 6 300 kr. Utöver dessa förmåner tillkommer sedan fri kost, logi m.m. och i förekommande fall även familjebidrag. Mot denna bakgrund och med hänsyn till de åtgärder i rekryteringsfrämjande syfte som föreslås i propositionen 1975/76:199 har utskottet för sin del kommit fram till att premiernas relativa betydelse för rekryteringen till den frivilliga utbildningen kommer att minska. De sammanlagda förmånerna för berörda kategorier kommer enligt utskottets mening att ligga på en godtagbar nivå. Man kan ju fråga sig vilken höjd det skulle vara på premierna för att man skall få den effekt på rekryteringen som eftersträvas. En annan fråga som har diskuterats här är resorna för de värnpliktiga, vpl 10. Herr Petersson i Röstånga har yrkat bifall till sin motion i frågan. Utskottet hade redan förra året att ta ställning till motionsyrkanden om helt fria resor, och utskottet konstaterade då att de generella förbättringar som har genomförts under senare år är högst betydande. Utskottet skrev också följande: "Det kan emellertid enligt utskottets mening finnas anledning att se närmare på de skäl som åberopas för en ytterligare liberalisering av reseförmånerna generellt sett. Detta gäller särskilt de administrativa nackdelar som kan finnas i det nuvarande systemet. Utskottet förordar därför att en översyn sker av gällande regler på området och att man i samband därmed också gör en utvärdering av erfarenheterna hittills av förmånssystemet i denna del. Vad utskottet här anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.” Det gjorde man också. Sedan kom det beslut som SJ och civilförvaltningen presenterade före årsskiftet med anledning av att SJ:s konduktörer och stationspersonal m.fl. inte klarade de problem som uppstod inför varje hemresehelg. Man införde då bl.a. tvånget att biljetter skulle beställas via SJ:s resebyrå tidigare än förut. Härigenom skulle man lättare kunna planera för tillräckligt antal platser och vagnar, och man skulle minska den irritation som ofta uppstod bland både värnpliktiga och civila resande på tågen. Många klagade omedelbart, bl.a. vid uppvaktningar för regeringen, och i försvarsutskottet hade vi också besök av de värnpliktigas arbetsgrupp. som framförde synpunkter på detta och ville ha en ändring. Vidare besvarade försvarsministern här i kammaren cen interpellation om detta problem och sade då att en arbets grupp omedelbart skulle undersöka vad som brister i fråga om värnpliktsresorna, speciellt då vpl 10. Försvarsministerns avsikt var att arbetsgruppen skulle se över hela det fält som har med värnpliktsresorna att göra. Jag citerar vad utskottet skrev med anledning härav: ”Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att man inom arbetsgruppen inte bara ser på tillämpningen av det s.k. vpl 10-systemet utan också överväger frågan om en Övergång till helt fria hemresor för de värnpliktiga. Utskottet vill understryka det angelägna i att arbetsgruppen arbetar skyndsamt.” Jag har mig bekant att denna arbetsgrupp under maj månad kommer att lägga fram förslag till åtgärder; eller i varje fall skall gruppen redovisa vad man kommit fram till under sitt arbete. Jag konstaterar också att trots den kritik som många av oss har riktat mot den förändring som gjorts har resorna fungerat bra efter omändringen, och resandefrekvensen har speciellt under januari månad ökat jämfört med tidigare. Låt mig också säga att oavsett om vi har vpl 10 eller något annat system så måste man under alla omständigheter ha någon kontrollmöjlighet för att resorna skall fungera. Det kan ju inte gå till så att flera hundra värnpliktiga kommer till en station och löser fribiljetter, och att man då tror att det finns platser till alla, utan det måste alltid ske någon form av beställning för att det hela skall fungera. Slutligen uppehöll sig herr Gernandt vid centerpartiets motion om värnpliktslön, och då vill jag bara helt kort konstatera att också här har ett enigt utskott ställt sig bakom ett yrkande om avslag på den motionen. Utskottet skriver i det sammanhanget: ”Det förmånssystem som riksdagen redan har uttalat sig för och som det nu gäller att genomföra har tillkommit efter ett omfattande utrednings arbete. Yrkandet i motionen 2266 går ut på att en ny utredning skall tillsättas. med uppdrag att lägga fram förslag om ett nytt förmånssystem för värnpliktiga under grundutbildningen, grundat på principen om beskattad värnpliktslön.” Utskottet konstaterar att denna fråga har övervägts under det tidigare utredningsarbetet och säger att man enligt utskottets mening bör avvakta resultatet av den omläggning som nu pågår innan man beslutar om en utredning i enlighet med motionärernas förslag. Herr talman! Denna skrivning står hela utskottet bakom. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.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
Och i det läget har vi moderater i utskottet sett den enhetlighet som uppnåtts Förmåner för i systemet som en fördel. I det läget har vi inte — med hänsyn till de stora justeringar som skett — yrkat bifall till förslaget om att höja utbildningspremierna, men vi tänker återkomma i den frågan nästa år. Här har gjorts påståenden om att det rör sig om en mycket hög månadslön under reservofficersutbildningen. Det är en hög ersättning — det sade jag också i mitt anförande tidigare — men det är svårt att jämföra den med löner i övrigt på arbetsmarknaden. När den blivande reservofficeren går igenom utbildning innebär det samtidigt att han förbinder sig att genomföra en dåligt betald och i flera fall ganska betungande uppgift längre fram — nämligen de ständigt återkommande övningarna. Därför kan lönen inte ses som en ersättning för en kort periods arbete, som räknas fram på det sätt som herr Olsson i Asarum gjorde. Till sist, herr talman, kan man konstatera att vakanserna i krigsorganisationen som nu uppgår till ett par tusen när det gäller befälen har ökat och rekryteringen till reservofficersutbildningen har minskat i takt med inflationen i det här landet. Det beror helt enkelt på att de premier som beslutades så att de började betalas ut 1967 nu inte är värda ens hälften så mycket som de var då. Frågan kvarstår: Varför skall vi i dag betala mindre till den som genomgår reservofficersutbildning än vi gjorde för nio år sedan? Svaret på den frågan har jag ännu inte fått vare sig i utskottet eller i kammaren.
Herr talman! Utskottet och riksdagen förväntade sig i fjol ytterligare förbättring av reseförmånerna. Samtidigt uttalade man också att man skulle se över de administrativa nackdelar som finns i systemet. Men i stället för förbättring av reseförmånerna har det blivit ett extra krångel. Alla som någon gång har varit i kontakt med värnpliktiga under denna tid har upplevt hur irriterade de är. Det är en helt onödig irritation. enligt min mening, eftersom den inskränkning som gjorts i vpl 10-resorna från den 1 januari i år över huvud taget inte borde ha införts. Det är därför mycket viktigt att riksdagen ger till känna en meningsyttring, som anger att vi har fått ett system som riksdagen inte ville ha och ett onödigt krångel i stället för den förenkling som vi alla förväntade oss.

Härvid är bara att konstatera att de som har ett handikapp eller en långvarig sjukdom som kräver täta återbesök hos läkare går miste om ersättning från försäkringskassan på grund av den regel som säger att sjukpenning inte kan utgå för insjuknandedagen. När läkarbesöken och kontrollerna i de flesta fall kan genomföras på en enda dag får genom tillämpningen av denna regel den sjuke ingen ersättning. Nu finns det ett sätt att kringgå denna regel, nämligen att den långvarigt sjuke eller handikappade anmäler sig till försäkringskassan dagen före lä 170 karbesöket eller kontrollen, om läkarbesöken sker inom intervaller på 20 dagar. Då räknas som insjuknandedag den dag som anmälan göres, och man kan sedan få ersättning för sin bortavaro dagen därefter i samband med läkarbesöket. Detta är fiffigt och praktiseras väl i en del fall, men det står i direkt strid med sjukförsäkringslagen som säger, att man skall vara sjuk vid den tidpunkt då man sjukanmiäler sig. Bara det förhållandet att det är mycket enkelt att kringgå försäkringslagens bestämmelser och uppnå ett helt legalt ändamål, ersättning vid upprepade inkomstbortfall vid sjukdom, motiverar att man löser problemet så att denna kategori sjuka eller handikappade får ersättning, på et helt riktigt sätt, från försäkringskassan när de tvingas vara borta från arbetet. För att kammarens ärade ledamöter skall förstå vilka kategorier sjuka som drabbas av denna bestämmelse och som får en onormal ekonomisk belastning genom sin sjukdom kan jag peka på dem som lider av hjärtoch kärlsjukdomar, av onormalt blodtryck, av urinvägsinfektioner eller av diabetes. Listan kan göras relativt lång i detta hänseende. När man 1968 återinförde 20-dagarsregeln efter det att den hade varit upphävd ett par år diskuterade man möjligheterna att hjälpa dem som på det sätt jag beskrivit hamnat utanför möjligheterna att få sjukpenning, och man tänkte sig en lösning som innebar att socialstyrelsen på en lista direkt skulle ange de sjukdomar som skulle berättiga till sjukdom vid endagsfrånvaro på grund av läkarbesök för kontroll. Man avstod emellertid härifrån, då de lösningar som presenterades ansågs administrativt krångliga. Detta argument återkommer också, herr talman, i dagens utskottsbetänkande där utskottet på slutet med en belåten suck säger att den nuvarande regeln visserligen är till nackdel för vissa grupper sjuka men att den är administrativt lättillämplig. | Herr talman! Detta är ett argument som jag personligen inte känner ett dugg för, eftersom det avskärmar en grupp människor från en välbehövlig ersättning som de i enlighet med lagens anda borde ha. Jag vet att denna min uppfattning också delas av dem som på detta vis felaktigt åsidosätts.

Om en ny sjukdomsperiod infaller inom 20 dagar därefter, ersätts även inkomstbortfallet den dag man insjuknar på nytt. Dewua är den s.k. 20-dagarsregeln. Denna regel har tillkommit i syfte att kompensera kroniskt sjuka. som förorsakas ett onormalt stort inkomstbortfall genom täta sjukhus och läkarbesök. I motionen och i reservationen talar man om att handikappade och lång varigt sjuka, som på grund av sin sjukdom måste göra läkarkontroller vilka inte faller inom 20-dagarsintervallen men ändå är så ofta återkommande att de förorsakar ett betydande inkomstbortfall, skulle undantas från denna regel. Utskottet hyser för sin del givetvis förståelse för att ett inkomstbortfall av denna karaktär inte är utan betydelse för den sjuke men anser, att man endast för sådana fall knappast kan skapa särregler inom sjukförsäkringen. Det torde finnas många andra försäkrade som på grund av allmänt nedsatt hälsotillstånd, t.ex. dåligt immunförsvar mot förkylningar och andra infektionssjukdomar, drabbas betydligt oftare av inkomstbortfall utan att de därför kan hänföras till någon bestämd grupp av sjuka. Enligt utskottets mening har genom 20-dagarsregeln de mest angelägna grupperna av försäkrade med sådana sjukdomar som medför ofta återkommande sjukhus eller läkarbesök erhållit ett tillfredsställande skydd mot inkomstbortfallet. Utskottet har den uppfattningen att en rimlig avvägning gjorts mellan dessa gruppers berättigade intressen och angelägenheten av att inte ge övriga försäkrade överkompensation vid sjukdomsfall. Jag vill också erinra om att riksdagen vid de två senaste beslutstillfällena - 1974 och 1975 — enhälligt avslagit motioner med samma yrkanden. Inte vid något av dessa tillfällen har någon reservation avgivits till utskottsbetänkandena, utan utskottet har enhälligt avstyrkt motionerna.

Herr talman! Herr Karlsson i Ronneby och jag är ense i alla delar då det gäller tolkningen av den s.k. 20-dagarsregeln, där vi båda konstaterar att en del kategorier sjuka hamnar utanför ersättningsregeln. Vi är också överens om att det även finns andra kategorier sjuka, som genom regeln att inte få ersättning för insjuknandedagen —- den dag då sjukdomen anmäls - hamnar utanför ersättningsmöjligheterna. Vi är likaså ense om att denna brist i försäkringslagen gör att stora kategorier sjuka människor går miste om ersättningar som ackumulerade kan stiga till avsevärda belopp. Vad vi inte är ense om är att dessa typer av sjuka skall ha ersättning.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Ångström att om man skall slopa regeln för den ena gruppen, måste man slopa den också för den andra gruppen, och det skulle praktiskt taget innebära att karensdagen togs bort. Nu gäller det ju att ersättning utgår fr.o.m. dagen efter insjuknandedagen, men det kan ju inträffa andra fall, när vederbörande först kan arbeta hela dagen och sedan anmäler sig sjuk på kvällen och därigenom får dubbel ersättning. Det är detta man har velat komma ifrån. Däremot medför 20 dagarsregeln att de mest väsentliga grupperna kommer att få ersättning inom den ramen. Det finns visserligen några som faller emellan, men det kan tyvärr inte hjälpas. : Vissa handikappfrågor den det ej vill röstar nej.

Det allmänna. färdväsendet är på de flesta håll så konstruerat att det är svårt eller omöjligt för den handikappade att färdas ensam. På lång sikt måste hela färdväsendet utformas så, att det kan betjäna även handikappade. Det är därför tillfredsställande att HAKO-utredningen, som har tillsatts efter påstötningar från bl.a. folkpartihåll, under den gångna hösten avlämnat frågor frågor De alternativ som nu erbjuds den handikappade som vill arbeta, besöka släktingar och vänner, gå på föreningsmöten osv. är den kommunala färdtjänsten eller den egna bilen. Båda dessa alternativ är dock kringgärdade av snäva restriktioner. Dessa drabbar i särskilt hög grad hemarbetande handikappade. Vi har tidigare haft en debatt i riksdagen beträffande bidragsnivån då det gäller bilar som skall användas av handikappade vid färd till och från arbetet. Den ekonomiska debatt som fördes i det sammanhanget ligger fortfarande i botten på problemet med de handikappades möjligheter att skaffa sig bil, och det finns ingen anledning att nu rekapitulera vad som sagts och beslutats på det området. Jag vill bara påminna om den debatten, då den är en viktig del i sammanhanget. Bidraget måste vara av en storlek som gör det ckonomiskt möjligt för en handikappad att skaffa sig en egen bil. I detta inlägg i debatten vill jag närmast belysa principerna för bidraget till handikappade för bilinköp. Enligt nuvarande regler är bidraget begränsat att gälla bara den handikappade som har förvärvsarbete utom hemmet och behöver bilen i detta sammanhang. Vi i folkpartiet finner denna begränsning orättvis och felaktig, och jag skall i några punkter motivera detta. För många handikappade är bilen en bra möjlighet att bryta den isolering som ofta drabbar handikappade. Med installation av tekniska hjälpmedel i bilen kan även gravt handikappade klara både förandet av bilen och ioch urstigandet. För den handikappade är bilen ett tekniskt hjälpmedel att förflytta sig med, och de anser att samhället skall acceptera den synen och jämställa bilen med andra handikapphjälpmedel. Bidraget skall då också utgå oavsett sysselsättning eller inkomst. | Om man godtar principen att bilen skall klassas som ett tekniskt hjälpmedel för den handikappade behövs egentligen ingen ytterligare argumentation i ärendet. Men då meningarna tydligen är delade i riksdagen i det här avseendet vill jag med några exempel visa hur snävt de nuvarande bestämmelserna slår. Bidraget till bil utgår endast om den handikappade har arbete utom bostaden, är beroende av sin bil för transporten till och från arbetet och kan föra bilen själv. Om t.ex. en handikappad har en egen rörelse i hemmet, en bokföringsbyrå eller liknande, och är beroende av bilen för kundkontakter, så kan han inte få bidraget. Ifall den ena av två makar är handikappad, vistas i hemmet och har ansvaret för barnomsorg och för skötseln av hemmet kan inte heller bidraget utgå. Bilen skulle då användas bl.a. för inköp till hemmet och transport av barn till barndaghem och lekskola. Men hemarbetet anses inte likvärdigt med annat förvärvsarbete utom hemmet, även om det kan vara lika viktigt för familjens ekonomi som bortaarbetet. Bidraget till handikappade för att skaffa sig egen bil är alltså omgärdat av snäva begränsningar som slår mycket olika och ibland blint. Det är dags att röja undan fördomar och begrepp, se bilen för den handikappade, som behöver den för att hålla kontakter i samhället, såsom ett medicinskt betingat tekniskt hjälpmedel, och då bör vi också utfärda bestämmelser som ligger i linje med denna uppfattning.

Herr talman! När det gäller den fråga som herr Ångström tar upp är det ändå så att utskottet skriver tämligen positivt om att handikappade utan förvärvsarbete skall kunna få bidrag till en bil och att bilen då skall vara ett tekniskt hjälpmedel. Jag vill instämma i det och säga, att om det är någon som behöver bil så är det ju en handikappad. Men det resonemanget gäller i minst lika stor utsträckning för blinda som har behov av ledarhund. Det är först och främst synskadade som har förvärvsarbete eller studerar som får ledarhund. Men även de som inte har förvärvsarbete utan har ålderspension eller förtidspension har behov av en ledarhund för att kunna komma ut i samhället på egen hand. | Jag har tillsammans med några partikamrater väckt en motion om detta. Vi kräver att blinda som har ledarhund skall få bidrag för detta. Vi har föreslagit ett bidrag på 8 kr. per dag; det är samma belopp som utgår till personal vid statlig tjänst som har hundar, typ poliser. Utskottet menar i sin skrivning att handikappersättningen skall täcka alla merkostnader som den handikappade drabbas av på grund av sitt handikapp. Men handikappersättningen räcker inte till för merkostnaden för en ledarhund. Den som inte har förvärvsarbete får vanligen 30 ?6 av basbeloppet i handikappersättning. Det är med nuvarande basbelopp 3 000 kr om året, och det är ungefär vad en ledarhund kostar. Men en synskadad, blind, har också andra kostnader. Dit hör kostnader för hemsamarit och läshjälp, för taltidningar, mediciner och i viss mån fördyrat kosthåll; om man är synskadad kan man inte följa med i annonser och köpa lockvaror och prisnedsatta livsmedel på samma sätt som de som inte har detta handikapp. Detsamma gäller småreparationer i hemmet —- det kan gälla en så trivial sak som att laga kläder. Det klarar inte en synskadad av själv utan får i stor utsträckning köpa nytt. Behovet är i och för sig individuellt, men det är ganska vanligt att synskadade behöver hjälp med hemarbete och viss läshjälp av hemsamarit 8—-10 timmar i veckan. Det kan kosta 10 kr. i timmen — det varierar från kommun till kommun. Den synskadade har i så fall en utgift på 80 kr. i veckan för detta. Handikappersättningen på 30 2 av basbeloppet räcker alltså inte till att täcka ens den kostnaden. kissa handikapp frågor Vissa handikappfrågor även för icke förvärvsarbetande, och då är läget naturligtvis något bättre. Däremot är det vanligt att de som förvärvsarbetar och är blinda erhåller en högre ersättning, vanligen 60 24 av basbeloppet. Därutöver lär det numera kunna beviljas skatteavdrag för en förvärvsarbetande synskadad som har ledarhund. Det avdraget är graderat i förhållande till inkomsten. Det är i och för sig riktigt och bra att det är så. Då tar man bort den negativa effekten av skatteavdrag, så att alla får samma nettobehållning oavsett inkomst. Men en ännu bättre väg att. gå vore att ge samtliga som har ledarhund bidrag som motsvarar kostnaderna för att hålla ledarhund. Det skulle innebära att man betraktade ledarhunden som ett tekniskt hjälpmedel och de kostnader som går åt för att hålla ledarhunden som en utgift för det tekniska hjälpmedlet. Vi föreslår alltså en hel kostnadstäckning i form av ett bidrag från staten, som kunde betalas ut i samband med att handikappersättningen betalas ut. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2, som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Den stora frågan i detta betänkande från socialförsäkringsutskottet är kravet att bilen skall betraktas som tekniskt hjälpmedel för personer med rörelsehinder.

Utskottet erinrade om att statsbidragsbestämmelserna skulle prövas under en försöksperiod fram till slutet av år 1977, och utskottet biträdde förslaget att statsbidraget skulle användas till åtgärder som hade en generell inriktning. Man gick alltså på kommunalekonomiska utredningens linje. Socialutskottet framhöll emellertid samtidigt att när effekterna av det nyinförda statsbidraget skulle utvärderas kunde det bli motiverat att överväga om i bidragsdelen borde få ingå även kostnaden för bilanskaffning eller om det kunde vara lämpligt att på annat sätt stimulera kommunerna att tillhandahålla vissa handikappade egen bil. Riksdagen biträdde som bekant den skrivningen. | Det bör också nämnas att när det gäller samtliga tekniska hjälpmedel har landstingen fr.o.m. den 1 januari 1976 övertagit kostnadsansvaret för tillhandahållande och utprovning av hjälpmedel för handikappade. Den överenskommelse som ligger till grund härför gäller t.o.m. utgången av år 1977. Det har förutsatts att frågan om ersättningar från statsverket för tiden därefter skall bli föremål för nya överläggningar. Socialförsäkringsutskottet, som har behandlat motionerna i år, instämmer helt i det uttalande som socialutskottet gjorde för ett par år sedan.

Utskottet säger att frågan skall behandlas när avtalet nästa år går ut. Då skall också färdtjänsten utvärderas. Jag vill understryka att vi i själva sakfrågan är överens med motionärerna och med reservanten. Reservationen av herr Hvltander följer emellertid ensidigt handikapputredningens gamla förslag om att bilfrågan skall lösas via primärkommunerna. Jag är inte övertygad om att det är den rätta vägen i dag att lösa frågan. Mycket talar för att man i stället skall betrakta bilen som ett tekniskt hjälpmedel och att den skall föras upp på hjälpmedelsförteckningen. Frågan om egen bil till handikappade är kostnadsmässigt av det slaget att den måste ingå i förhandlingarna 1977. En viktig synpunkt är att det för den enskilde säkerligen är trevligare och tryggare att landstingen svarar för tillhandahållandet av bilen än att socialförvaltningen i hemkommunen gör det. Det är en viktig invändning mot reservationen. Personligen har jag accepterat den uppläggning frågan har fått. nämligen att den nästa år måste lösas i förhandlingar med sjukvårdshuvudmännen. Därför väckte jag själv inte någon motion vid årets riksmöte i denna fråga. För fullständighetens skull vill jag liksom herr Ångström peka .på att det redan nu utgår statliga bidrag till handikappade personer i arbete eller under utbildning för inköp av bil. Vad det nu gäller är helt andra grupper, dvs. handikappade som ständigt vistas i hemmet. I detta betänkande behandlas också ett förslag av herr Olsson i Stockholm om ett särskilt bidrag till blinda personer som har kostnader för ledarhund. Herr Olsson bortser från det faktum att ersättning redan nu utgår i det fall han avser. Den handikappersättning som infördes för några år sedan är nämligen så avvägd att den skall täcka de merutgifter en blind person kan beräknas ha på grund av sitt handikapp. I merutgifterna inräknas även sådana extrakostnader som orsakas av svårigheter att förflytta sig. Sålunda medräknas kostnader för ledarhund när man fastställer handikappersättningen för en blind person. Handikappersättning utgår alltid med 30 26 till en blind person utan någon som helst prövning. Om en blind person har ledarhund höjs ersättningen frågor Vissa handikappfrågor alltid till 60 26. Det är praxis inom försäkringskassornas pensionsdelegationer. Utskottet anser det varken motiverat eller lämpligt att vid sidan av handikappersättningen införa en ny form av bidrag till blinda med ledarhund. Enligt utskottets mening bör de blindas stödbehov tillgodoses inom ramen för handikappersättningen. Denna ersättningsform har tillämpats under en relativt kort tid; reformen trädde i kraft den 1 juli 1975.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

Herr talman! Herr Nilsson i Kristianstad säger att utskottet skriver positivt om klassningen av bilen som tekniskt hjälpmedel. Det är riktigt att det i detta avseende förekommer en del välmenande rader. Men jag måste då påpeka att denna välvilliga skrivning har förföljt detta ärende i flera år. Tidigare har man väntat på de olika utredningar'som herr Nilsson redogjort för. Däremot har inte situationen förändrats för den handikappade som behöver bilen för att kunna förflytta sig. Jag måste också påminna herr Nilsson om de DHR-kongresser som vi tillsammans har övervarit och där frågan om klassningen av bilen som tekniskt hjälpmedel har varit föremål för långa och, vill jag säga, hetsiga debatter: det har varit en huvudfråga vid alla de kongresser som jag har deltagit i. Av de inlägg som de handikappade själva gjort har framgått hur viktigt de själva anser att frågan om klassningen av bilen som tekniskt hjälpmedel är. Jag kan möjligen förstå herr Nilssons dilemma som talesman för utskottet och för sitt parti i denna fråga. Däremot har jag litet svårt att förstå herr Nilssons ställningstagande i hans egenskap av ordförande i De handikappades riksförbund.
Herr talman! Herr Nilsson i Kristianstad säger att handikappersättningen är avvägd med hänsyn till merkostnaden för handikappet och inkluderar ledarhund. Jag frågar mig hur han räknar med tanke på de extra kostnader som blinda har i form av hemsamariter m.m. Han säger vidare att en blind som har ledarhund alltid får handikappersättning, nämligen 60 96 av basbeloppet. Jag undrar varifrån den uppgiften kommer. Den står i varje fall inte i utskottsbetänkandet. Jag har en mycket god kontakt med den förening av blinda som har ledarhundar. Antalet i den föreningen är bara 155. Där säger man att det alldeles klart inte är på det sättet. Många av dem har bara 30 25 i handikappersättning, förutsatt att de inte är förvärvsarbetande, och en del har 45 26. Det som herr Nilsson talar om här äger inte sin motsvarighet i verkligheten. Sedan frågar jag mig också om herr Nilsson menar att handikappersättningen är avvägd till och motsvarar de verkliga kostnaderna. Varför kan man i så fall godkänna skatteavdrag för vissa? I detta måste finnas en viss motsättning. Uppenbarligen är inte alla kostnader täckta, eftersom man kan tänka sig att både utge handikappersättning och godta skatteavdrag.

Herr talman! Jag vill förklara för herr Ångström att det absolut inte är något som helst problem för mig i min ställning som ordförande i DHR att godta den skrivning utskottet här har gjort. Jag är medveten om att detta är ett starkt krav från de handikappades organisationer. Jag har också sedan länge argumenterat för en lösning i den här riktningen, dvs. att möjligheterna för de handikappade att få egen bil måste vidgas. Möjligheten till bil innebär en hög grad en frihet för handikappade medborgare.

Herr talman! Herr Nilsson i Kristianstad säger att det av reservationen framgår att socialförvaltningarna skall sitta och dela ut dessa handikappbilar. Det tror jag är att dra slutsatser av reservationen som inte är helt i linje med andemeningen. Det talas i reservationen om en eventuell försöksverksamhet med leasing av bilar i kommunal regi. Jag vill poängtera att det är en försöksverksamhet. Slutligen säger herr Nilsson i Kristianstad att hans ställningstagande i utskottet och riksdagen inte på något sätt står i motsatsförhållande till hans post som ordförande i De handikappades riksförbund. Jag tycker att herr Nilsson därmed har en alltför låg ambitionsnivå som ordförande i det förbundet. Det framgår av hans deklaration här. frågor frågor 180
Herr talman! Herr Nilsson i Kristianstad framhärdar att blinda med ledarhund generellt har 60 4 av basbeloppet i handikappersättning. Jag skall på nytt kontakta mina talesmän i föreningen, som jag talade med så sent som i dag, och tala om för dem att de har en felaktig handikappersättning och därför kan vända sig till försäkringskassan. Skulle det slå slint så kan de vända sig till herr Nilsson i Kristianstad.
Herr talman! Till herr Ångström vill jag säga att min ställning som ordförande i De handikappades riksförbund klarar jag naturligtvis ut själv. Inom förbundet kämpar vi hårt för dessa frågor. Vi ser också fram mot en lösning på det sätt som utskottet har föreslagit. : Reservationen hakar upp bilfrågan på handikapputredningens förslag. Det innebär att de sociala myndigheterna skall ha hand om tilldelningen av bil och det tycker inte jag är lyckat.

Herr talman! I motionen 1975/76:1201 har några centerpartister, däribland jag själv, följt upp det förslag som handikapputredningen i sitt betänkande, SOU 1970:64, lagt fram angående handikappades möjligheter att erhålla egen bil. Från haadikapporganisationernas sida, vilket också här nyss har verifierats av utskottets talesman, har man sedan länge hävdat att bilen skall erkännas svt: 1& siskt hjälpmedel och att en generell möjlighet för handikappade att på samhällets bekostnad få egen bil skall införas. Givetvis fick man förhoppningar om att så skulle ske när handikapputredn:ngen lade fram sitt enhälliga förslag redan år 1970. Utredningen fann nämligen, när man diskuterade hur den kommunala färdtjänsten skulle utformas, behov föreligga att som ett komplement till denna färdtjänst öppna en möjlighet för den enskilde handikappade att få egen bil. Inkomstprövat bidrag fr.o.m. nästa budgetår, 20 000 kr., lämnas i dag endast till förflyttningshandikappade som behöver egen bil för förvärvsarbete eller yrkesinriktad utbildning. Den som inte förvärvsarbetar eller studerar saknar den stimulans, gemenskap och inkomst som arbetet kan ge. Som förhållandena nu är får den handikappade alltså inte heller något stöd från samhället att med hjälp av egen bil söka bryta sin isolering. Vi framhåller ofta att goda möjligheter till förflyttning är av avgörande betydelse för att människor skall kunna leva ett aktivt liv i gemenskap med andra. Detta måste gälla alla, alltså även de förflyttningshandikappade. Vi motionärer anser att den egna bilen kan ge dessa handikappade den frihet och det oberoende som är nödvändiga förutsättningar för att de skall kunna bryta en påtvingad isolering och delta i arbete, utbildning, kulturliv, föreningsarbete m.m. För dem. behövs bilen för såväl korta gångavstånd och resor inom en lätort som vid längre resor. Det nuvarande systemet innehåller många avigsidor. Möjligheterna för handikappade att erhålla arbete och utbildning är tyvärr inte jämnt fördelade över landet. Antalet platser i skyddade verkstäder och i arkivarbete varierar mellan olika orter. Eftersom bilbidraget är knutet till arbete eller studier, missgynnas handikappade i områden med förhållandevis högt antal arbetslösa och arbetsvårdssökande och lågt antal platser vid t.ex. skyddade verkstäder. Antalet bilbidrag bland arbetsvårdssökande i Stockholms län är mer än tio gånger högre än bland arbetsvårdssökande i Norrbottens län. Det beror säkerligen inte på att behovet av egen bil är större i Stockholm än i Norrbotten. Orsaken är I stället att de som bor i Stockholm har betydligt större möjligheter att uppfylla de villkor som f. n. gäller för bilbidrag. Om någon behöver ett hjälpmedel, t.ex. en ersättning för sina förlamade ben, kan han såsom tekniskt hjälpmedel utan egen kostnad erhålla en eldriven rullstol för utomhusbruk, en s.k. permobil. Om den handikappade hellre vill ha en egen bil, kan han inte erhålla bilbidraget, såvida han inte förvärvsarbetar eller studerar. Det nuvarande systemet är således till nackdel från såväl den enskildes synpunkt som från samhällsekonomisk synpunkt. Det finns också exempel på kommuner som betalar taxiresor för de handikappade. Dessa kostnader blir större för samhället än de skulle bli om den handikappade i stället kunde erhålla egen bil. På ett och ett halvt år skulle i många fall en bil tjänas in. Dessutom betyder bilen, som tidigare har sagts här i debatten, otroligt mycket för rehabiliteringen. Bilbidraget kom till redan i slutet av 1940-talet. Motivet var då helt sysselsättningspolitiskt. Då tillkom också de bestämmelser som gäller än i dag, nämligen att endast de som arbetar eller håller på med yrkesinriktad utbildning skall kunna komma i åtnjutande av bilbidraget. Många handikappade ställdes då utanför, bl.a. hemarbétande, studerande och de som inte kunde arbeta eller köra bil på grund av sitt handikapp. För dessa människor ordnades då färdtjänst i en del kommuner. Men den har tyvärr inte fungerat som den borde. Trots att arbetet på att åstadkomma en bra färdtjänst har pågått i snart två decennier. har vi inte lyckats skapa en sådan. Vi får hoppas att det problemet skall kunna lösas, sedan statsbidrag nu tilldelats kommunerna för detta ändamål. Utskottet framhåller att den kommunalekonomiska utredningen ställde sig avvisande till förslaget om bil såsom komplement till färdtjänsten. Man gjorde härvid den bedömningen att de enskilda behov av förflyttning som undantagsvis inte kunde tillgodoses inom färdtjänstens ram ofta var knutna till arbets och studiesituationer och fann mot den bakgrunden inte anledning att föreslå statsbidrag till kommuner för anskaffning av motorfordon för handikappade. Kommunalekonomiska utredningen hade uppenbarligen betydligt större förhoppningar på det faktiska utfallet av den kommande färdtjänsten än det i verkligheten har blivit. Statsbidragsbestämmelserna för färdtjänsten prövas nu under en treårsperiod fram till slutet av 1977. Vid samma tidpunkt utlöper också en avtalsperiod mellan staten och sjukvårdshuvudmännen Vissa handikappfrågor Vissa handikappfrågor angående villkoren för tillhandahållande av tekniska hjälpmedel till handikappade — något som också har omnämnts här tidigare i debatten. På grund härav anser utskottsmajoriteten att ett nytt övervägande bör kunna göras i syfte att öka möjligheterna för handikappade att få tillgång till egen bil, när avtalet och statsbidraget till färdtjänsten skall omprövas i slutet av nästa år. Som en konsekvens härav avstyrker man motionen 1201. Vi motionärer beklagar verkligen att denna fråga har förhalats så länge. Handikapputredningen framlade redan 1970 ett enhälligt förslag, och det hade varit av stor betydelse för många handikappade, om detta förslag hade genomförts omedelbart. Så har tyvärr inte blivit fallet. De handikappade har väntat år efter år utan att resultatet har kommit och nu förhalas sannolikt ärendet ytterligare genom utskottsmajoritetens ställningstagande. I reservationen I har betonats angelägenheten av att rätten till bidrag vid inköp av bil för handikappade vidgas så att även andra handikappade än förvärvsarbetande och studerande kan få tillgång till egen bil. Det uttalas vidare att handikapputredningens förslag i detta avseende bör genomföras med det snaraste.

Herr talman! På en punkt i det betänkande om vissa handikappfrågor som vi i dag har att behandla känner jag ett mycket starkt behov av att lägga fram några synpunkter, även om dessa synpunkter berörts tidigare under denna debatt. Det gäller frågan om bidrag till inköp av bil för handikappade. Jag vill från början anmäla att jag avser att rösta för den reservation i ärendet som fogats till utskottsbetänkandet av herr Hyltander. Jag har vid upprepade tillfällen påtalat de restriktiva regler som gäller för handikappade vid bilanskaffning. Denna förmån tillfaller enligt gällande regler endast de personer som använder bil i samband med förvärvsarbete eller utbildning. Det finns, herr talman, många handikappade — jag tänker speciellt på de rullstolsbundna — som kanske just på grund av sitt handikapp inte kan förvärvsarbeta eller genomgå någon utbildning. För dessa människor blir isoleringen om möjligt ännu svårare än för andra handikappade. Det måste betecknas som synnerligen orättvist att dessa människor inte skall komma i åtnjutande av bidrag till bilinköp när de så önskar. Bilen är i stora stycken ett medel även för friska människor att slippa isolering då avstånden kan vara långa i både glesbygder och storstäder. Det är eu jämlikhetskrav att en grupp handikappade i bidragsfrågan inte skall behandlas annorlunda än de som förvärvsarbetar och genomgår utbildning. Jag vill gärna ha sagt att utskottet är ganska positivt när det gäller denna mycket angelägna fråga, men man är fortfarande inte beredd att ta steget fullt ut och låta bidragen för inköp av bil omfatta alla gravt handikappade. Detta skulle motsvara handikapputredningens förslag på området. Den handikappade skulle ha att svara endast för bensin och oljekostnader. I reservationen av herr Hyltander står visserligen att bidragsgivandet skall drivas i kommunal regi, men om jag fattar reservationen rätt kan det mycket väl tänkas avse landstingskommunal regi. Landstingen betecknas ju som sekundärkommuner. Vad gäller möjligheten att pröva leasing av bilar i kommunal regi anser jag att det bör ligga på det primärkommunala planet. Då jag finner att denna reservation i stort sett motsvarar de önskemål som jag tidigare framfört i både frågor och motioner ansluter jag mig helt till herr Hyltanders reservation och yrkar därmed bifall till densamma. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! I det betänkande som vi nu skall behandla föreslås att allmänna barnhusct skall avvecklas, att dess tillgångar skall förvaltas av kammarkollegiet och att avkastningen skall disponeras av socialdepartementet. Förslaget är inte tillräckligt underbyggt, konstateras det i ett remissyttrande från Landstingsförbundet. Förslaget har också avstyrkts av länsstyrelsen i Stockholms län och av Riksförbundet Hem och skola. Här föreslås att man skall ta bort en institution och en verksamhet som har funnits under lång tid, som har varit mycket uppskattad och som även under de allra senaste åren visat att man kan få fram resultat som har varit viktiga för de syften som allmänna barnhuset inrättades för, nämligen för barn och ungdom i nödsituation. Jag tänker då framför allt på det fina material som allmänna barnhuset har arbetat fram om barnmisshandel och den konferensverksamhet som man har ordnat för människor som kan tänkas komma i kontakt med barnmisshandel. Allmänna barnhuset är ett komplement till den verksamhet som utövas av olika statliga institutioner och innebär en smidig möjlighet att snabbt och utan byråkratisk omgång få fram medel till angelägna projekt, när det har varit svårt att få det genom andra kanaler. Därför är det nog många som med mig har blivit förvånade när vi har fått se förslaget att allmänna barnhuset skulle avskaffas. Det är klart att det kan te sig både naturligt och angeläget att ordna in all verksamhet under socialdepartementet och att alla pengar som skall delas ut till forskning och upplysning skall gå genom socialdepartementet, om man tror att all visdom i landet finns samlad inom dess väggar. Men jag hör inte till dem som har den uppfattningen, även om det kan komma mycket gott från socialdepartementet. En centralisering har ändå den nackdelen att man går miste om ytterligare en möjlighet att skaffa fram pengar sets tillgångar för viktiga projekt. När man har misslyckats att få fram medel genom de statliga institutionerna har man hittills kunnat vända sig till allmänna barnhuset. Den möjligheten kommer att försvinna om utskottets förslag vinner kammarens bifall. Det är klart att en samordning av insatser är angelägen, men den samordningen kan ske utan att allmänna barnhuset avskaffas. Den kan ske, som vi säger i reservationen till betänkandet, t.ex. genom att styrelsen för allmänna barnhuset ges en mer allsidig sammansättning. Man kan ta in företrädare för den avdelning inom socialstyrelsen som sysslar med barnoch ungdomsvårdsfrågor. Man skulle eventuellt också kunna ge styrelsen en något mer allsidig politisk sammansättning. En sak som det har pekats på är att allmänna barnhuset ägnar sig åt förvaltning av vissa fonder och fastigheter. Jag vill inte bestrida att det möjligen kan bli mera effektivt om man samordnar det inom kammarkollegiet. Men det är ju inte det egentliga syftet med allmänna barnhuset att man skall förvalta fastigheter och fonder, och det är väl heller inte huvudintresset hos den personal som man har där. Och jag vill peka på att för kammarkollegiet skulle detta vara en delvis ny uppgift, vilket kollegiet också framhåller i sitt yttrande. Det framgår även att man skulle använda i stort sett samma personal för att förvalta de fastigheter som det är fråga om, och då är det väl inte heller troligt att man skulle göra några större vinster genom ett överförande. Men vi reservanter har inte velat motsätta oss att man gör en sådan förändring. Om riksdagen där skulle följa reservationen har ju regeringen alla möjligheter att återkomma med förslag i den delen. Men som jag sade har allmänna barnhusets verksamhet varit och är uppskattad. Det är heller inte någon dyr verksamhet. De tå anställda på kansliet har inte bara ägnat sig åt att dela ut pengar till forskning och upplysning m.m., utan de har också bedrivit konferensverksamhet, medverkat i viktiga utredningar och producerat en hel del materiel, t.ex. det fina materielet om barnmisshandel som nu har kommit. Därför tror jag det är fullständigt orealistiskt att föreställa sig, att man när det gäller den verksamhet som sysslar med barn och ungdom skulle kunna få ut mer av resurserna om man inordnar detta under departementet eller socialstyrelsen. Risken är snarast den motsatta. Det kan också tilläggas att allmänna barnhusets direktion, som vid ifrågavarande tillfälle omfattade en ledamot av riksdagen, avstyrker förändringen. I sitt remissyttrande påpekar man att den juridiska frågan om befogenheten att avskaffa allmänna barnhuset är oklar och att det är en synpunkt som bör ingå i bedömningen. Därför finner man att det måste vara särskilt starka argument för att besluta om en nedläggning av allmänna barnhuset, och som jag nämnde har några sådana argument inte framförns. Det är bara allmänna samordningssynpunkter som har kommit till uttryck i det utredningsbetänkande som nu föreligger — och där f. ö. frågan om allmänna barnhuset är en detalj som är löst påhängd och ganska summariskt behandlad på eu par sidor. Allmänna barnhuset framhåller vidare i sitt yttrande följande: Nr 124 ”Allmänna barnhuset har ——— gjort kompletterande insatser på väsentliga Onsdagen den områden inom den sociala barnavården. Några erinringar mot barnhusets 12 maj 1976 sätt att sköta uppgifterna eller mot dess förvaltning och disposition av de =4 fondmedel, som utgör grunden för barnhusets arbete, har inte anförts. Omdisponering av Behovet av åtgärder för stöd åt barn och ungdom har på intet sätt minskats — allmänna barnhuunder senare tid. Problemen har delvis ändrat karaktär och skärpts främst — sets tillgdngar genom ökat missbruk av alkohol och narkotika. Vi befinner oss i ett läge, då det finns stort utrymme för nya och varierande insatser inom barna och ungdomsvården. Försöksverksamheter behövs i ökad omfattning för att finna och pröva nya vägar att möta och bemästra problemen. Åtgärder krävs för en ökad samverkan mellan olika organ. Forskning och utvecklingsarbete — enskilt och inom samhällsinstanser — behöver stödjas och stimuleras, föräldrautbildning i olika former prövas och utvecklas, stöd och utbildning ges fosterföräldrar — något som barnhuset genom sitt långa engagemang i fosterbarnsfrågor känner starkt för. I denna situation har Allmänna barnhuset en plats att verka. Den relativa frihet barnhuset har i sitt arbete — inom ramen för av Kungl. Maj:t givna regler och direktiv — måste i sammanhanget bedömas som en tillgång.” Jag tycker att det är rimliga synpunkter som allmänna barnhuset här har utvecklat. Det är en bra verksamhet. Det finns inget behov av någon förändring. Man förlorar ingenting genom att avvakta och låta barnhuset fortsätta samt överväga om man eventuellt skall flytta över förvaltningen av fastigheterna och tomterna. Däremot skulle man kunna förlora någonting genom att i dag förhastat bestuta om att avskaffa allmänna barnhuset. Herr talman!

Herr talman! Jag vill omedelbart deklarera att jag inte delar de uppfattningar som herr Romanus har gjort sig till tolk för. Han har närmast anfört skäl för att man skall betrakta de här problemen på ct gammaldags sätt. Enligt mitt förmenande ligger frågan till på ett helt annat sätt än herr Romanus har försökt ge sken av. Det är inte ofta som ärenden från socialutskottet går till lottning i kammaren. Jag tror att vi under jämviktsåren bara har haft lottning i ett par ärenden från oss. Men det ser ut som om vi i kväll skulle hamna i en lottsituation. Den proposition som socialministern framlagt innehåller, såvitt jag förstår, den enda rimliga lösningen av det här problemet. Allmänna barnhuset kan knappast fortsätta fungera så som det gör i dag. Jag vill gärna säga, i likhet 187 med herr Romanus, att allmänna barnhuset genom åren har gjort ett utomordentligt gott arbete. Dess historia var skildrad i en stockholmstidning i söndags. I det historiska avsnittet om barnhusets verksamhet såsom den skildrades fick man klart för sig den betydelse som hemmet haft i ett tidigare skede. På den tiden då det inte fanns några sociala välfärdsanordningar i samhället. På den tiden då kvinnorna inte vågade nämna vem fäderna till barnen var och då de möjligen i ett förseglat konvolut kunde ange sitt eget namn och att de hade fött barnet. Jag vill alltså understryka att allmänna barnhuset under långa tider betytt mycket och gjort stora insatser i mänsklighetens tjänst. Det är angeläget att betona detta, så att det inte sker något missförstånd på den punkten. Men i dag är allmänna barnhuset mer att betrakta som ett kulturhistoriskt arv, som inte riktigt passar in i vårt moderna samhällsmönster. Det framgår också av att verksamheten under hand ändrat karaktär. Det betecknades i den tidningsartikel jag nämnt som ett institut för social barnavård med hela riket som verksamhetsfält. Kurser och konferenser ingår i dag som ett av leden i denna verksamhet. En utbildning av daghemsföreståndare är en annan av aktiviteterna. Men just uppgifter av det här slaget har övertagits av samhället. Det finns enligt min och utskottsmajoritetens mening ingen anledning att för dessa uppgifters skull upprätthålla en institution som har överlevt sig själv.

Kammarkollegiet är utan tvivel lämpligt som förvaltare och administratör av barnhusets tillgångar. Enligt ett upprättat stadgeförslag för den förestagna fonden skall avkastningen, sedan 10 6 lagts till kapitalet, användas för forskningsoch försöksverksamhet bland barn och ungdom. Fördelningen av de medel som fonden disponerar skall ske efter förslag och beredning av delegationen för social forskning eller annat statligt organ som regeringen bestämmer. Härigenom får man enligt vår uppfattning en bättre samordning med övriga resurser som samhället har på detta område. Det skall också sägas att i den nämnda delegationen sitter bl.a. företrädare för sociala organ, kommuner, landsting och riksdag — en allsidig sammansättning som borgar för att man skulle få en bättre fördelning av de pengar som sammanlagt finns för detta viktiga område. Det skall också poängteras att man ur fonden skall kunna disponera medel till angelägna konferenser i frågor som rör barn och ungdom, precis det som nu kan ske inom barnhusets ram. Reservanterna, som vill bibehålla allmänna barnhuset i dess nuvarande form. påstår att det skulle vara lättare att snabbt få fram medel från allmänna barnhuset än från ett ämbetsverk, vars arbete skulle vara mera tungrott. Det påståendet håller inte. Delegationen för forskningsändamål kan lika snabbt som barnhusets direktion fatta beslut i ett sådant ärende. När det gäller förvaltningen är inte reservanterna riktigt så säkra på att ett bibehållande av det nuvarande systemet är bra. Det är det inte heller. Det är i själva verket en ineffektivt skött förvaltning. Administrationskostnaderna är i dag orimligt höga. Avkastningen för de senaste bokslutsåret av Sätra Bruk, som är allmänna barnhusets ekonomiska tillgång, är så tåg som omkring 2,6 26 av egendomens reella värde. Bara en liten del av avkastningen går till de ändamål som barnhusets tillgångar är avsedda för. Administrationskostnaderna är opropotionerliga i förhållande till vad anslaget till barnavårdande verksamhet och forskning uppgår till. Allmänna barnhuset har uppenbarligen haft svårigheter att finna verksamheter som man ansett värda att stödja. På något annat sätt kan man knappast förklara att under det senaste verksamhetsåret 400 000 kr. eller en tredjedel av avkastningen gått som överskott till dispositionsfonden. Till pensionsfonden har avsatts 115 000 kr. och 520 000 kr., alltså ungefär samma summa som till pensioner och till överskottet, har gått till direkt verksamhet i barnhusets barnavårdande verksamhet. Nu befinner man sig tydligen också i den situationen att personalen måste ersättas. Det är således ett lämpligt tillfälle att lägga om verksamheten, överföra den till annat samhällsorgan, som propositionen föreslår, och låta förvaltningen övertas av kammarkollegiet. För förvaltningen räknar man med att i fortsättningen bara behöva en tjänst av kameral natur — en naturlig och nödvändig rationalisering. Herr Romanus säger att förslaget inte är så väl underbyggt. Det är utan tvivel väl underbyggt, herr Romanus. Herr Romanus talar om att allmänna barnhusets direktion har avstyrkt propositionens förslag. Ja, det må vara sant men ordföranden i allmänna barnhusets direktion står bakom en promemoria som herr Romanus i egenskap av utskottsledamot haft tillgång till och där det bl.a. framhålls: ”Det har med tiden framstått som allt klarare att barnhuset bidrar till verksamheter som i dag hör till samhällets uppgifter. Fosterhemsförmedlingen genom barnavårdsombud har numera upphört och sköts helt genom primärkommuner och landsting. Utbildningen av socialpedagoger vid sociala barna och ungdomsvårdsseminariet, för vilket barnhuset är huvudman. men där staten betalar hela kostnaden — har föreslagits bli inordnad i den nya högskolcorganisationen. Den upplysnings och kursverksamhet som barnhuset bedriver kan skötas och sköts av t.ex. Svenska kommunförbundet och socialstyrelsen på rationellare sätt och under former som är mindre beroende av enstaka befattningshavares insatser. I propositionen har dock framhållits att det även fortsättningsvis skall finnas möjlighet att bevilja bidrag till vissa angelägna konferenser i frågor som rör barn och ungdom. sets tillgångar 190 vändigt att i enlighet med propositionens förslag finna nya former för användningen av allmänna barnhusets tillgångar.

Detta får räcka som en, tycker jag, mycket klar motivering till att den proposition som utskottet har tillstyrkt också måste bifallas av kammaren. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Utskottets ordförande började med att säga att jag hade gett uttryck för gammaldags tankegångar. Det är klart att det från Göran Karlssons i Huskvarna synpunkt sett mest moderna man kan göra kanske är att centralisera allting under socialdepartementet. Jag delar emellertid inte den värderingen. Är det att vara gammaldags, om man vill ha kvar någonting som fungerar bra, är jag väl gammaldags i så fall, men jag tycker inte att det räcker som argument för en ändring. Sedan säger Göran Karlsson att vi måste få en lösning på det här problemet; vi kan inte ha det som det är i dag. Jag har just pekat på att allmänna barnhuset nu är inne i och under de senaste åren har bedrivit en mycket värdefull verksamhet, som inte har gjorts av någon annan institution, nämligen utrednings och konferensverksamhet samt utarbetande av material om barnmisshandel. Man har där också stimulerat till undersökningar exempelvis om hur barn som adopterats har det. Det finns ytterligare exempel på att allmänna barnhuset inte är något problem, utan att det i stället är en resurs som finns tillgänglig som ett komplement till de offentliga organen och som bör få finnas kvar som en sådan resurs. Det är klart man kan säga att den här typen av verksamhet åvilar de allmänna organen. Det finns ju andra organ som bedriver konferensverksamhet och som producerar material, men det är väl ingen nackdel att ha ytterligare en sådan tillgång. Här är det ett antal människor som arbetar hängivet för viktiga syften och som gärna gör det i samarbete med socialstyrelsen och socialdepartementet. men vi vinner ingenting på att slopa allmänna barnhuset. Det medför inga vinster att göra det. Det är tre människor med heltidstjänster som sysslar med denna verksamhet — konferensverksamhet, material osv. — och ingen kan få mig att tro att det skulle bli billigare om den verksamheten utfördes i socialdepartementet eller i socialstyrelsen. Då säger Göran Karlsson att det är innehavaren av en sådan tjänst som skall syssla med förvaltningen inom kammarkollegiet. Ja, men det är inte mer än en innehavare av en tjänst som sköter förvaltningen i dag heller, och det är ju samma människor som man tänker använda i fortsättningen. Vad blir det för vinst med det? Jag kan inte inse att man kan få några vinster på det sättet. Slutligen läste herr Karlsson upp det där långa citatet ur Bertil Göranssons långa promemoria. Det är riktigt att man nu har en ny ordförande i allmänna barnhuset, men man får väl kalla honom för en avvecklingsordförande, eftersom han har tillkommit efter det att allmänna barnhuset avgivit sitt yttrande. Jag hoppas att Bertil Göransson ursäktar om jag säger au jag har minst lika stor respekt för Göta Rosén och dem som förut satt i den där styrelsen och som ville att allmänna barnhuset skulle få finnas kvar. Bertil Göransson har inte kommit med några nya argument utöver dem som redan finns behandlade i propositionen.
Herr talman! Jag instämmer med herr Romanus så till vida att också jag hoppas att Bertil Göransson skall bli avvecklingsordförande för direktionen för allmänna barnhuset, därför att argumenten för att det i sin nuvarande form skall upphöra är så solklara. Att inte herr Romanus vill erkänna det må vara hans ensak. Han säger i sitt första anförande att all visdom i landet inte finns inom departementet. Jag måste väl kvittera det uttalandet med att säga att all visdom om allmänna barnhuset inte heller finns i en folkpartimotion, som dessutom är väldigt dåligt underbyggd och egentligen bara yrkar avslag på det här förslaget. Herr Romanus talar om att man behöver behålla resurserna, men resurserna försvinner väl inte därför att man gör en bättre samordning av de samlade resurserna! Snarare är det på det sättet att man då bättre kan ta dem till vara och använda dem i det här syftet. Herr Romanus erkänner ju att man inte kan fortsätta med verksamheten av det gamla slaget, och han vill även ha medel i sin forskning och liknande saker. Det kommer han också att få; skillnaden är bara den att forskningsdelegationen är mera allmänt sammansatt och därför väl borde tillfredsställa herr Romanus bättre än den direktion som finns i allmänna barnhuset och som tydligen mest består av socialdemokrater. I den delegation som föreslår fördelningen av forskningsmedel i socialdepartementet finns det ju också folkpartister och centerpartister med. Tror inte herr Romanus att de skulle kunna göra en vettig fördelning för det här ändamålet? Nej, herr Romanus, jag vågar på nytt påstå att det rör sig om något slags gammaldags tänkande: man vill inte inse att tiden har runnit allmänna barnhuset förbi. Därför spjärnar man emot, precis som man gör i en mängd andra reformförslag som läggs fram.
Herr talman! All visdom finns förvisso inte i den här folkpartimotionen, men den är ju inte alldeles ensam. Det är samma tankegångar i allmänna barnhusets remissyttrande där Göta Rosén och åtminstone en ledamot av denna kammare är med. I Stockholms läns länsstyrelse finns också en ledamot av denna kammare från herr Göran Karlssons egen riksdagsgrupp som har varit med och avstyrkt förslaget 1 propositionen. Landstingsförbundets styrelse säger att förslaget är otillräckligt underbyggt. Även Riks av sets tilledngar förbundet Hem och Skola och ytterligare någon remissinstans avstyrker förslaget. Sedan kan jag hålla med om att det finns andra som har tillstyrkt förslaget. De flesta har lämnat det utan kommentar. Men så helt ensamma är vi inte. Jag tycker också att de sista ändringarna som har gjorts i allmänna barnhusets direktion har givit den en mera ensidig sammansättning politiskt sett, och det kanske sammanhänger med att man håller på att försöka avveckla den. Men får den leva kvar, så utgår jag ifrån att den kan ges en mera allsidig sammansättning igen. Min utgångspunkt är ändå att här finns en grupp människor som arbetar på ett bra sätt — och ett billigt sätt. De har i dessa dagar publicerat ett material om barnmisshandel som är det finaste jag har sett på området —- bättre än vad socialstyrelsen, socialdepartementet och andra har gjort. Det är inte fråga om någon mossbelupen institution utan det är en levande institution. Och vad vinner vi på att avveckla den? Vi vinner ingenting. Tvärtom är det väl risk för att vi förlorar en viss grad av smidighet och ett visst mått av ideella insatser. Jag kan inte se något annat än att det är fråga om en helt opåkallad åtgärd och att vi med förtröstan kan skjuta upp den och låta departementet tänka ytterligare på om man möjligen vill göra en delreform när det gäller dessa fastigheter. Men själva allmänna barnhuset är en alldeles för bra sak för att man nu skulle avveckla det genom ett förhastat beslut.
Herr talman! Herr Romanus må ju ha sin uppfattning, jag har min. Vad är det för ideella människor, herr Romanus, som här arbetar på ett sådant sätt att det blir bra och billigt osv.? Det är väl människor som är anställda av allmänna barnhuset och som gör sin naturliga plikt som tjänstemän för att driva verksamheten framåt. Direktionen består av politiker och andra som sköter sitt jobb. Jag har väldigt svårt att förstå hur man från de utgångspunkterna skulle kunna bygga upp ett försvar för att behålla allmänna barnhuset. Jag vidhåller att det som institution har överlevt sig självt. Herr Romanus kommer tillbaka till att den gamla direktionen med Göta Rosén i spetsen har sagt i sitt remissyttrande att allmänna barnhuset bör få vara kvar. Ja, herr Romanus det är väl inte så egendomligt. Människor som arbetar med en uppgift under lång tid och som har suttit med som ordförande i en direktion tycker att det skulle vara ytterst tråkigt om den försvinner. Det skulle både herr Romanus och jag säkert tycka om styrelser eller direktioner som vi har suttit i skulle försvinna. Men så kan man väl ändå inte göra — att man bara bygger beslutet på människor som har arbetat där. Jag vill gärna vitsorda att Göta Rosén har gjort en alldeles utomordentlig insats inom svensk barnavård. Men därför kan ju inte vad hon har sagt vid ett speciellt tillfälle i en speciell. fråga vara vägledande så att riksdagen av den anledningen skulle avstå från att ta saklig ställning. Det är ungefär så som vi ser på detta problem.

Arbetet har under årens lopp förändrats av naturliga skäl — socialvårdsförbunden har upplösts, fosterhemsförmedlingen har överförts till landstingen, m.m. Allmänna barnhusets verksamhet har under senare år mer inriktats på forskningsverksamhet och stöd åt försöksverksamhet, och denna inriktning skall ju fortsätta under forskningsdelegationens ansvar. Barnhuset har dock under sin verksamhet kunnat följa upp pågående forsknings och försöksverksamhet med s.k. kontaktkonferenser. Innan kursmaterialet om barnmisshandel var klart att skickas ut hade vi haft 16 konferenser på Sätra för att diskutera den allvarliga frågan. Vi tror att det blir nödvändigt med många konferenser för att detta problem skall tas riktigt på allvar av berörda parter. Vi har haft konferenser och diskuterat Skåneprojektet med fosterföräldrar, en grupp som visat stort intresse för kunskaper på detta område. Nämnden för internationell adoption har vi kunnat hjälpa med konferenser, och vi har stött upplysningen kring barnomsorgsgruppens arbete när det gäller föräldrautbildningen. Barnmisshandelsutredningen kommer säkert att leda fram till förslag om en försöksverksamhet med nya behandlingsformer för att hjälpa krisdrabbade familjer, och min förhoppning är att forskningsdelegationen skall prioritera denna verksamhet. Kursverksamheten ute i kommunerna kanske också leder till behov av nya kontaktkonferenser, och både detta och eventuell forskning och försöksverksamhet behöver föras ut till många grupper i vårt socialvårdsarbete. Det är därför jag tycker att fonden skall kunna ge anslag till sådan verksamhet. Barnhuset bidrar till utvärderingen av Skåneprojektet, och detta behöver också föras ut, liksom resultatet i form av nya arbetsmetoder på socialvårdens område. Det är inte vår avsikt att forskningsdelegationen skall bedriva denna verksamhet i egen regi, men den skall väl kunna bidraga med medel och komplettera den upplysningsverksamhet som bedrivs av andra på detta område. Regeringen skall ju utse det organ som skall handha utdelningen av medel, och finner regeringen det alltför betungande för forskningsdelegationen, så kan den pröva andra former för detta. Men det är väl ändå på det viset att står det inte i ändamålsparagrafen, så är det svårare att få medel, och det är svårare för dem som vill söka bidrag att upptäcka att denna möjlighet uppgetts av socialministern i skriv av sets tillgångar Vi hävdar inte i motionen att konferenserna måste förläggas till Sätra men vill att man vidare prövar frågan om huvudbyggnadens framtida användning. Det kanske är möjligt att upplåta den exempelvis till utflyktsmål för de dagläger som barnstugeutredningen talar om i sitt betänkande Barns sommar. Men det finns även barn med särskilda behov inom det län där Sätra ligger och inom den kommunen, som här kan få ett utflyktsmål i god natur och miljö. Det bör emellertid också vara möjligt att hit förlägga kontaktkonferenser, för även om kommunikationerna kan vara besvärliga, så erbjuder platsen en stimulerande miljö för dem som har ett tungt och ansvarsfullt vardagsarbete ute på det sociala fältet. Sätra bruks anställda garanteras genom propositionen fortsatt arbete, och de har uttalat tillfredsställelse över propositionens förslag. Den ovisshet de kände efter fosterbarnsutredningens förstag har förbytts i tillförsikt. De anställda på barnhuset kommer delvis att fortsätta med uppgifter förknippade med fastighetsförvaltning bl.a., och några avgår med pension. Propositionen har gett våra föregångare betyget godkänd för de inköp direktionen genom åren gjort, och man har talat om de goda insatserna för våra barn. Därför är det min tro att man kommer att sträva efter att fortsätta i samma anda. Men vi vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag alt tillgodose motionskravet om ändring av 2 5 i den stadga som skall gälla för Allmänna barnhusets fond och den fortsatta användningen av Sätra bruks huvudbyggnad. Jag ber därför att härvidlag få yrka bifall till motionen 2269 och i övrigt bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet nr 38.
Herr talman! Ulla Johansson säger att det här är en kompromiss mellan utredningens förslag och de kritiska synpunkter som har framförts och att kompromissen skulle garantera fortsatt verksamhet efter samma linjer. Ja, jag kan förstå att om man har varit med om att avstyrka utredningsförslaget och nu finner att vi står i en konfrontationssituation mellan två ungefär lika starka delar av riksdagen, så vill man gärna se detta som en kompromiss. Men jag tror tyvärr inte att det med bästa vilja i världen kan sägas att det är en kompromiss mellan vad allmänna barnhuset har sagt i sitt remissyttrande och utredningens förslag. I remissyttrandet kritiseras det att man skall avveckla allmänna barnhuset — det görs inget speciellt nummer av om det skall överföras till allmänna arvsfonden eller om det skall föras till någon annan institution. Remissyttrandet argumenterar för — och det tycker jag är riktigt — bevarandet av allmänna barnhuset. Det önskemålet tillgodoses inte med förslaget. Propositionen garanterar bara att avkastningen av tillgångarna kommer att gå till någonting som är till nytta för barn. Men den garanterar inte alls att just den verksamhet som allmänna barnhuset drivit på senare tid skall fortsätta, utan alltihop skall inordnas under socialdepartementet. Jag kan inte inse att allmänna barnhusets synpunkter i remissyttrandet eller de andra kritiska synpunkterna därmed har tillgodosetts. Det enda som har tillgodosetts är de rent juridiska synpunkter som framförts av kammarkollegiet om att allmänna arvsfonden inte är lämplig att överflytta tillgångarna till. Men när det gäller själva saken innebär förslaget ändå att allmänna barnhuset försvinner. Det har varit en period av osäkerhet, och jag kan också förstå att det kan vara skönt för de anställda vid t.ex. Sätra Bruk att slippa osäkerheten och få sin sysselsättning säkrad. Men kvar står att bifaller man propositionen försvinner allmänna barnhuset, och vi har inga garantier för vad dessa medel kommer att användas till, bara att de kommer att inordnas under socialdepartementet. Några vinster står inte att göra med detta. Några sådana har inte heller kunnat påvisas här i diskussionen.
Herr talman! Det är inte så att medlen kommer att försvinna, herr Romanus. De kommer att överföras till annan verksamhet med samma syfte som allmänna barnhuset har haft. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 40 slås inledningsvis fast att ett omfattande reformarbete på arbetsmiljöns område har pågått under de senaste åren. Därigenom har förhållandena på våra arbetsplatser förbättrats. Men det råder inget tvivel om att insatserna på en rad områden fortfarande behöver ökas. Ytterligare förbättringar bör komma bl.a. som resultat av de förslag som arbetsmiljöutredningen presenterat. Vi hoppas även på snabba resultat av utredningen av företagshälsovården och den yrkesmedicinska verksamheten. Det är särskilt viktigt att de frågor som rör rekrytering och utbildning av personal inom företagshälsovården och yrkesmedicin får en snabb lösning. Annars är risken att samhällets strävanden att förbättra situationen på arbetsplatserna försvåras av problemen att rekrytera lämplig personal. Den tekniska utveckligen har medfört att de tyngsta arbetsuppgifterna I stor utsträckning har övertagits av maskiner. Detta har naturligtvis i de flesta fall förbättrat människornas arbetssituation. Samtidigt har utvecklingen lett till att vi fått nya tillverkningsprocesser och nya ämnen som kan medföra påfrestningar och hälsorisker på arbetsplatserna. De problem som sammanhänger med den fysiska miljöns omfattning och med effekterna av olika kemikalier har ägnats en ganska stor uppmärksamhet. Dessa miljöproblem är ofta av direkt och påtaglig natur. På senare tid har även de psykosociala arbetsmiljöproblemen diskuterats mer än tidigare. På detta område möter vi problem och effekter som är svåra att mäta och registrera. Därför behöver den forskning som arbetar med att föra utvecklingen på detta område framåt stimuleras. Det gäller även att så snabbt som möjligt att komma dithän att nya rön kan tillämpas i den praktiska arbetssituationen. Detta är desto mer angeläget som olika undersökningar visar att många människor upplever sitt arbete som psykiskt påfrestande. Många arbetar under ett psykiskt tryck som medför alltför hårda påfrestningar på den mänskliga organismen. Följden blir vantrivsel i arbetet, ökad sjukfrånvaro och kanske utslagning från arbetslivet. Dessa problem har under en följd av år aktualiserats i motioner i riksdagen från centerpartiet. Utskottet påpekar nu att en del är på gång inom detta område. Det är givetvis tillfredsställande att så är fallet, men vi anser inte att detta är tillräckligt. Dessa problem är så betydelsefulla att riksdagen bör uttala att de ges större utrymme inom det forsknings och utvecklingsarbete som pågår på arbetsmiljöområdet. Jag yrkar därför bifall till reservationen 6. När det gäller att förbättra arbetsmiljön har företagshälsovården en viktig uppgift. Men företagshälsovården är fortfarande ofullständigt utbyggd. En företagshälsovård som bara består av en medicinsk del kan inte fungera effektivt. Företagshälsovårdens huvuduppgift måste vara av förebyggande art. Det måste därför finnas tekniker i de arbetsteam som skall samarbeta för att förbättra förhållandena på arbetsplatserna. Med hänsyn därtill måste statsbidragsreglerna utformas så att de stimulerar till en ökad satsning på en fullständig företagshälsovård, som även omfattar den tekniska delen. F. n. utgår bidrag från försäkringskassan till det sjukvårdsarbete som utförs inom företagshälsovården. Kostnaden för den tekniska funktionen kan däremot inte till någon del täckas av statsbidrag. Detta kan motverka en satsning på den förebyggande verksamheten. I reservation 2 föreslår vi att det statliga stödet till företagshälsovården bör få en annan inriktning. Jag yrkar bifall till den reservationen. Herr talman! Trots den reformverksamhet som ägt rum finns det fortfarande många arbetsplatser som är i stort behov av arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Detta gäller framför allt företag vilkas lönsamhet varit så svag att företagen skulle ha tvingats lägga ned sin verksamhet om man vidtog omfattande arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Det får inte vara så att de anställda har att välja mellan att arbeta i en hälsovådlig miljö och att bli utan arbete. Därför är det nödvändigt att skapa förutsättningar för en bättre arbetsmiljö, även för dem som arbetar i äldre och dåligt lönsamma företag. Under år 1974 fick vinstgivande företag göra avsättningar till arbetsmiljöfonder på för företagen gynnsamma ekonomiska villkor. Dessa möjligheter kan inte utnyttjas av företag med svag lönsamhet. Utskottet framhåller "att staten har åtagit sig att till ett belopp av 200 milj.kr. under åren 1975 och 1976 teckna garanti för lån sony skall användas till att finansiera förbättringar av arbetsmiljön, i första hand i mindre och medelstora företag. Detta är cen klart otillräcklig satsning för att förbättra arbetsmiljön i ekonomiskt svaga företag. För alt kunna lösa dessa problem måste man enligt vår mening komma fram till en ordning som innebär att kostnaderna för arbetsmiljöförbättringar till viss del fördelas mellan olika företag med hänsyn till ekonomisk bärkraft. Det skulle kunna ske genom någon form av allmän " arbetsmiljöfond som finansieras av näringslivet och staten. Ur en sådan fond skulle medel kunna utgå till arbetsmiljöförbättringar i ekonomiskt svaga företag. | I reservationen 16 tar vi upp detta problem, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna.

Vi har i dag stora arbetsmiljöproblem som måste lösas. Utredningens förslag är därför en besvikelse när man ser till det konkreta innehållet. Utredningen har visserligen i sina motiveringar satt upp bättre målsättningar än tidigare för en bättre arbetsmiljö, men vad som är kännetecknande för förslaget är bristen på förpliktande målsättningar och medel att förverkliga dessa. Bättre arbetsmiljö ses fortfarande som en samarbetsfråga mellan ar betsköparna och de fackliga organisationerna och inte som en kampfråga. Denna fråga — huruvida arbetsmiljöns förbättring skall ske via samarbete med arbetsköparna eller skall vara en kampfråga — har inte diskuterats i den remiss som behandlats bland skyddsombuden på arbetsplatserna. Detta remissarbete har rönt mindre intresse än det föregående om arbetsmiljön. De hårt styrda frågorna och den korta remisstiden har säkert bidragit härtill. Arbetsmiljöutredningen har anpassat sitt förslag till det kapitalistiska samhället och dess ramar. Man har inte dragit några lärdomar av arbetsmiljöns utveckling. Under 1950 och 1960-talen genomgick arbetslivet en omfattande teknisk förändring. Detta var en tvingande nödvändighet i det kapitalistiska Sverige där profitjakten styr utvecklingen. I kapitalisternas ständiga jakt efter högsta möjliga profit krävs ökade kapitalinsatser i fasta anläggningar, byggnader, maskiner o. d. Men profiten kan då bara upprätthållas genom ökad utsugning av lönarbetarna. En omfattande effektivisering av arbetsprocesserna är därför nödvändig för att upprätthålla och öka lönsamheten för kapitalet. Resultatet av denna utveckling är att de stora arbetsplatserna ökar i antal. Skiftarbetet och andra former för obekväm arbetstid har ökat i omfattning. Effektivare prestationslönesystem med premie samt merit och arbetsvärdering har införts. Statliga industrier, statens affärsverk och hela den offentliga sektorn är en del av den kapitalistiska ekonomin. Privatföretagens effektivitets och rationaliseringsmetoder sprids också i allt snabbare takt på alla sektorer av arbetsmarknaden bland såväl arbetare som tjänstemän i låg och mellanställning. Flertalet lönarbetare får i dag bättre utbildning än tidigare, men samtidigt hänvisas allt fler till monotona och tråkiga arbeten. Även denna utveckling gäller på samtliga sektorer av arbetsmarknaden. Den drabbar såväl arbetarna som lågavlönade tjänstemän och stora grupper tjänstemän i mellanställning. De ökade fysiska hälsoriskerna — luftföroreningar. giftiga ämnen, buller, drag, belysning, dåliga arbetsställningar o. d. — har stått i centrum för arbetsmiljödebatten det senaste årtiondet. Dålig fysisk arbetsmiljö skadar, dödar och slår ut allt fler i förtid. Försämring av den fysiska arbetsmiljön för stora grupper har överskuggat det övergripande arbetsmiljöproblemet. Den ständigt ökade arbetstakten drabbar alla oavsett om de har en bra, en hygglig eller en dålig fysisk arbetsmiljö. Man måste bestämt vända sig mot påståenden att den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, behovet av nya produkter och behovet av rationaliseringar automatiskt medför ökade hälsorisker i arbetet. Modern teknik skulle tvärtom kunna göra produktionen långt mer mänsklig. Det är i stället produktionens kapitalistiska form som skapar riskerna och ökar antalet olycksfall och sjukdomar. Profithänsynen får väga tyngre än hänsynen till arbetarnas hälsa. Därför brukas kemiska ämnen i produktionsprocessen trots att deras oskadlighet inte kan garanteras eller att deras skadeverkningar t.o.m. är kända. Andra former av dålig fysisk arbetsmiljö behålls därför att förbättringar inkräktar på kapitalisternas profiter. På samma sätt är det med den ständiga ökningen av arbetstakten. Ökad arbetsintensitet är en lag under kapitalismen, ett av de främsta medlen att öka mervärdet och profiten.

| Några avgörande förbättringar av arbetsmiljön har inte skett under 1970 talet. I stället har nya arbetsmiljöfaror tillkommit eller uppmärksammats. Flera arbetare har förgiftats och avlidit av vinylklorid, som framkallar levercancer. Nervskador har förorsakats av reabränsle och nerv och hjärnskador av färger och lösningsmedel. Sambandet mellan arsenik och cancer är klarlagt liksom sambandet mellan asbest och cancer. Detta är bara några exempel på arbetsmiljörisker som uppmärksammats under 1970-talet. Utslagningen och utsorteringen ur arbetslivet har blivit allt vanligare under senare år. Långtgående effektiviseringar och rationaliseringar, som medfört ökat prestationskrav och ökad arbetstakt, har genomförts. Arbetslivet formas mer och mer för en elit av arbetare. Sjukskrivningarna ökar och är nu uppe i över 100 miljoner sjukskrivningsdagar per år. Det motsvarar att ungefär 450 000 är borta från sina jobb varje dag. Undersökningar visar att ungefär 150 000 av dessa är borta på grund av stress, trötthet, magont och andra nervösa besvär. | Färska undersökningar och enkäter som gjorts bekräftar att oron för arbetsmiljön är större nu än tidigare. Jämför man Fabriksarbetareförbundets undersökning från 1968 och den nu 1975, så finner man att oron för arbetsmiljön har ökat. Den av LO redovisade undersökningen av kemiska risker understryker också Fabriks undersökning. | Arbetsmiljöutredningen föreslår en ramlagstiftning med endast allmänna mälsättningar. Dessa målsättningar är i och för sig framsteg jämfört med tidigare. Men de är helt otillräckliga och till intet förpliktigande om det inte i lagen skrivs in hur de skall förverkligas. De riktiga målsättningarna är ju bra: att arbetsförhållandena skall anpassas efter människans förut-. sättningar, att arbetet skall upplevas som meningsfullt och berikande, att arbetarna skall kunna påverka sin arbetssituation, att arbetet skall utföras i en sund och säker miljö, att arbetslivet skall utformas så att det ger betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall osv. Utredningen föreslår som i den nuvarande lagen, att hörnpelare skall vara samarbete mellan arbetare och arbetsköpare. Några maktbefogenheter för arbetarna utöver redan erövrade finns inte i förslaget. betarskyddsstyrelsens vingar skall de mer konkreta målsättningarna och anvisningarna utarbetas. Det finns redan exempel på hur det kommer att gå till. Asbestanvisningarna från hösten 1975 utgick från flera års överläggningar mellan parter på central nivå. När de sedan kom var de väl anpassade till vad arbetsköparna kunde gå med på. Lagen blir, som arbetarskyddsstyrelsens chef Gunnar Danielson uttalat, effektiv först sedan arbetarskyddsstyrelsen någon gång på 1980-talet utfärdat alla anvisningar. En stor fråga bland skyddsombuden är den lag som vi nu har. Man har alltid klagat över lagens många ”bör”. Nu kan man kort säga att dessa ”bör” och andra obestämdheter i lagen skall ersättas med arbetarskyddsstyrelsens bedömningar. Arbetsmiljöutredningen har också tvingats ta upp frågan om den psykiska miljön, arbetshetsen och utslagningen, vilket är ett framsteg. Men dessa frågor finns i stort bara i en bilaga med uppsatser. Till utskottet och arbetsmiljöutredningens försvar för den ramlagstiftning som föreslås hänvisar man till den s.k. medbestämmanderättslagen. Man säger att denna lag skall bidra till att förbättra arbetsmiljön och därför behövs inga detaljerade bestämmelser i arbetsmiljölagen vad gäller gränsvärden, arbetsintensitet, utslagning och utsortering. Regeringens förslag öppnar vägen för nya samarbetsavtal. Det innebär inga nämnvärda förändringar och ingen maktförskjutning till lönarbetarnas och fackets förmån. Medbestämmanderätten kan möjligen leda till att det kapitalistiska produktionssättet ytligt sett humaniseras. Bristerna målas över, men de verkliga motsättningarna och konflikterna mellan kapital och arbete finns kvar. Drivkraften blir fortfarande produktion för profit, bara med den skillnaden att fackföreningarna tar huvudansvaret för rationaliseringar och personalpolitik. Produktion för profit kan leda till att fackföreningarna självmant uppger viktiga arbetsmiljökrav för att hålla företagens lönsamhet uppe. Finns det någon fråga på en arbetsplats som verkligen har så mycket av lokal och daglig kamp som arbetsmiljön? Företagsledningarna genomför förändringar med jämna mellanrum, oavsett om det påverkar avtalet eller inte. I förslaget till medbestämmanderätt är fredsplikten skärpt, och den lokala strejkrätten finns inte med. Samarbetsavtalen kommer inte att lösa de avgörande arbetsmiljöproblem där arbetsköparintresset står emot lönarbetarnas intressen. Förändringarna 1 arbetarskyddslagen i januari 1974 utgick från målsättningen i lagens 39 §: ”Arbetsgivare och arbetstagare skola samverka för att åstadkomma sunda och säkra arbetsförhållanden.” Denna utgångspunkt måste avvisas som felaktig. Samarbetsideologin har inte lett till några avgörande förbättringar av arbetsmiljön. Den kommer inte heller att göra det i framtiden. Trots detta bygger förslaget till arbetsmiljölag på samma lagparagraf: ”Arbetsgivare och arbetstagare skola samverka —-—-—" Samarbetsideologin bygger på illusionen att arbetare och arbetsköpare har gemensamma intressen. Men kapitalisternas krav på ökad profit och lönarbetarnas krav på en god lön, lugn och arbetstakt, trygga anställningsförhållanden och riskfri arbetsmiljö är oförenliga. Kampen för en bättre arbetsmiljö är därför en viktig del av den oförsonliga kampen mellan kapital ÅArbetsmiljöfrågor och arbete. Det gäller också på de sektorer på arbetsmarknaden där det inte skapas några vinster. En bättre arbetsmiljö kan nås när samarbetspolitiken kastas över bord. Då kan arbetarna tillkämpa sig verkliga arbetsmiljöförbättringar. Arbetsköparnas ägande av produktionsmedlen innebär att de har makt att styra arbetslivets och arbetsmiljöns utveckling. Det som kan ge arbetarna någon makt mot den makt arbetsköparna har i kraft av sitt ägande är att fackföreningarna för en aktiv kamp. Arbetsmiljölagstiftningen måste inriktas på att stödja denna kamp. Facket måste alltid kräva att åtgärder från samhällets sida skall ha till syfte att underlätta lönarbetarnas kamp för en bättre arbetsmiljö. Utifrån dessa utgångspunkter anser vi inom vpk att arbetsmiljöutredningens förslag är otillräckligt. Vi har därför till årets riksdag framställt förslag i ett flertal motioner, vilka nu har buntats ihop i ett enda betänkande. Det är förslag på avgörande områden för en snabb förbättring av arbetsmiljön. De övergripande arbetsmiljöproblemen är, som jag tidigare nämnde, den höga arbetstakten och den alltmer ökande arbetsintensiteten såväl inom industrin som på andra verksamhetsområden. Stressjukdomar och utslagningar ökar på grund av den högt uppdrivna takten. Nya arbetsorganisationer, självstyrande grupper och produktionsgrupper utnyttjas av arbetsköparna för att driva upp arbetstakten. För att förbättra den psykiska arbetsmiljön och arbetsmiljön i övrigt krävs att arbetarnas organisationer, dvs. fackföreningarna, grupperna, klubbarna och avdelningarna har avgörande maktbefogenheter: Dessa maktbefogenheter skall kunna användas för att tvinga fram arbetsmiljöförbättringar t.ex. lägre arbetstakt. Arbetarna och arbetsköparna har, som jag tidigare sagt, motstridiga intressen. En lagstiftning för att minska arbetsintensiteten måste därför i alla led utgå från att förhindra utslagning och utsortering, och därför måste lagen stödja arbetarnas kamp och intressen. Vi föreslår därför att lokal fackförening skall ha rätt alt förbjuda ackordsarbete och andra prestationslöner, att den lokala fackföreningen skall kunna förhandla om personalstyrkornas storlek och även ha vetorätt om inte överenskommelse kan träffas, att den lokala fackliga organisationen skall ha rätt att stoppa tidmätnings-, produktions och rationaliseringsmetoder. Personalstyrkornas storlek är en mycket viktig fråga. Det är därför ingen tillfällighet att sjukhuspersonalen i Stockholm för en tid sedan och i Göteborg i söndags demonstrerade för bättre arbetsvillkor. Det gällde en huvudfråga: Mer personal — anställ fler! Man kan också dra parallellen till de brevbärare i Luleå som f. n. vägrar dela ut gruppkorsband på grund av den hårda arbetsbördan. Lösningen är också där att anställa fler. Alla de frågor som vpk tagit upp om fackliga rättigheter har arbetsmarknadsministern skjutit på framtiden i en utredning. Här passar verkligen talesättet in: Medan gräset gror så dör kon. Så allvarligt ställt är det med arbetsmiljön på det här området där utslagning och utsortering ökar alltmer dag för dag. En annan fråga av stor vikt för att mildra de värsta åkommorna av den höga arbetstakten är de regelbundna pauserna. Arbetsmiljöutredningen har ju föreslagit pauser men överlåtit åt arbetarskyddsstyrelsen att avgöra när de skall tillämpas. Vi anser att det måste ankomma på den lokala fackliga organisationen att avgöra när pauser skall införas i den ordinarie arbetstiden. Gränsvärdena är i dag riktlinjer för hur den fysiska arbetsmiljön skall se ut. Utskottet avvisar vpk:s förslag med hänvisning till vad arbetsmiljöutredningen föreslagit och till det som i dag sker i arbetarskyddsstyrelsen. Då får vi som hittills en samverkan mellan arbetsmarknadens parter för att fastställa gränsvärden, vilket i realiteten innebär att gränsvärdena blir förhandlingsbara. Vad som är märkligt här är väl att ett arbetarparti ställer sig bakom tanken att arbetarnas hälsa är förhandlingsbar.

Vad gäller det första yrkandet om dokumentation blir man förskräckt över utskottets nonchalans. De nya anvisningar som är ute på remiss hänvisar till flera källor, bl.a. till den tjeckiska och den amerikanska gränsvärdeslistan. Men hur skall detta gå ihop? De listorna är i många stycken motsägelsefulla. Vilka bedömningar och avvägningar har arbetarskyddsstyrelsen gjort beträffande de olika ämnena? Det är i det nya förslaget till gränsvärdeslista som är ute på remiss inga drastiska förändringar som skett. Ett exempel: Toulen sänks från 100 till 80 ppm. 100 är det amerikanska värdet, det tjeckiska är 500 ppm, det polska 25 och i Sovjet och Ungern har man 13. Utskottet menar att visst kan man få reda på dokumentationen — det är bara att gå och leta i arbetarskyddsstyrelsens handlingar. Inte kan det väl vara så att man på allvar menar att den som är intresserad av vilken värdering man har gjort av gränsvärdena skall gå och gräva i en myndighets handlingar? Det bör väl vara så att myndigheten skall vara skyldig att dokumentera varför ett visst gränsvärde har satts till en viss nivå. Det vore väl inte heller för mycket begärt att den myndigheten på svenska språket i arbetsmiljöpressen redogjorde för sin dokumentation och de avvägningar man har gjort. Inte heiler vill utskottet biträda att listan utökas. Det må vara ett bevis på utskottets målsättning. Vidare avvisas vpk:s krav på att alla cancerframkallande ämnen skall åsättas gränsvärde 0. Det återspeglar återigen den nonchalans mot arbetarnas hälsa som varit genomgående under en följd av år. Vi inom vpk har också föreslagit år från år att skyddsombuden och den lokala fackföreningen skall få större makt att avbryta farliga arbeten. I linje med detta ligger också att de skall ha rätt att avbryta arbeten som har överskridit ett visst gränsvärde. Vem kan ha någonting emot att ett arbete Årbetsmiljöfrdgor 210 avbryts intill dess att gränsvärdet underskridits? Ja, det finns bara en —- arbetsköparen. Vi föreslår att skyddsombudetsavbrytande av arbetet skall gälla tills gränsvärdet inte överskrids, I dag har skyddsombuden inte några sådana befogenheter. 40 b§ arbetarskyddslagen räcker inte till. När det gäller företagshälsovården hänvisar utskottet till arbetsmarknadsministerns tillsättande av en utredning och till LO/PTK-SAF-avtalen. Kravet i motionen 474 på en konkret målsättning avvisas — att landstinget skall vara huvudman, att den lokala fackföreningen skall ha ett avgörande inflytande över företagshälsovårdens utformning och att ett program fram till 1985 för företagshälsovården skall ge 250 företagsläkare och skyddsingenjörer samt 4 000 företagssjuksköterskor. Den utredning som är tillsatt har ingen sådan konkret målsättning utan direktiven är i stort sett allmänt hållna. Man kan fråga sig hur det är ställt med viljan. Först förhalas den här frågan, sedan skall arbetsmiljöutredningen som har arbetat i sex år ta hand om den och därefter föreslår den utredningen att frågan skall hänvisas till en ny utredning, som förmodligen kommer att hålla på i bortåt tre år till. Avtalet mellan LO, PTK och SAF är också ett typexempel på samarbetsavtal. Enligt det skall arbetarna ha majoritet i skyddskommittén och därmed ansvaret för utformningen av en verksamhet undergivna ekonomiska ramar som de inte har fastställt utan som i stort sett fastställts av företagsledningen. Vidare får de inte fatta bindande beslut i ekonomiska frågor. På detta sätt har man effektivt halshuggit allt vad grundläggande inflytande innebär.